Fru talman! Att sköta flyktingoch invandringspolitik är en svår uppgift. Jag tror jag träffar rätt när jag säger att invandrarministern har regeringens svåraste uppgift att sköta. När jag en gång i världen var ordförande i en social distriktshämnd tyckte jag att kommunens svåraste uppgift var att vara barnavårdsnämndsordförande. Det hela handlar så oerhört mycket om enskilda människors väl och ve. Låt mig gärna ge invandrarministern ett erkännande. Utan att gå in på de enskilda sakfrågorna vill jag ta avstånd från den hetsjakt som för närvarande pågår från massmediernas sida. Den gagnar på intet sätt vår flyktingoch invandringspolitik. Hetsjakten är enbart ägnad åt att — återigen — underblåsa politikerföraktet och den håller diskussionen borta från de viktiga sakfrågorna. Jag vet att invandrarministern har tagit en rad bra initiativ. Som jag sade förut väntar vi litet otåligt på de åtgärdsförslag som skall komma ut ur dessa initiativ. En artikel i Svenska Dagbladet den 30 april var anledningen till att jag ställde min fråga om vi nu skulle få en litet mer restriktiv flyktingpolitik. I Svenska Dagbladet står det att invandrarministern målar upp en hotande kris i den svenska invandringspolitiken. Färre flyktingar kommer att få stanna av rent humanitära skäl, står det. Det kommer att bli en oundviklig förändring, enligt Georg Andersson. Vi moderater har i olika sammanhang hävdat att man mera strikt skulle se till konventionsparagrafen, dvs. 3 §, men vi har ingalunda sagt att man inte skall ta humanitära hänsyn. Vi har kanske tonat ner debatten något, men jag tror också att vid ett ökat tryck kan det vara skäl att utan övertoner ibland diskutera med varandra vilken flyktingparagraf som skall vara den gällande. Vi vet att den senaste tiden har det förekommit ren agentverksamhet på detta område. Det är naturligtvis till men och till förfång för alla de människor som verkligen behöver få en fristad i vårt land. Det tror jag vi är helt överens om. Vi skall försöka få hit och hjälpa dem som allra bäst behöver vårt stöd. Jag konstaterar att jag inte fick något svar på min andra fråga om huruvida det är så att människor som har utvisats sedan har blivit utsatta för tortyr och kastats i fängelse. Jag vet att det är svårt att nu gå in på ett enskilt ärende, men det vore bra om invandrarministern betonar att denna fråga bevakas med största uppmärksamhet och att det inte heller får vara på något annat sätt i fortsättningen.

Fru talman! Som invandrarministern redan har sagt är invandrarnas situation på arbetsmarknaden vad gäller sysselsättningen faktiskt mycket oroväckande. Arbetslösheten är dubbelt så hög bland invandrare som inom genomsnittet av den svenska befolkningen. För vissa åldersgrupper bland invandrarungdomarna är arbetslösheten mer än dubbelt så hög. Det pågår faktiskt en segregation av invandrarna som innebär att motsättningarna i samhället ökar och att de rasistiska tendenserna i samhället ökar. Därför anser vi från vårt partis sida att alla insatser som bidrar till invandrarnas ökade rörlighet i det svenska samhället, dvs. yrkesmässig, utbildningsmässig, ekonomisk och social rörlighet, är insatser som aktivt bekämpar alla de rasistiska tendenser som har gjort sig gällande i dag. Vi skall komma i håg att i första hand handlar det inte om invandrare — även om invandrarna är objektet — utan om kampen mot rasismen i hela vårt samhälle. Därför är det mycket välgörande att invandrarministern tar upp dessa problem till diskussion, och jag hoppas att den diskussionen kommer att fortsätta. Invandrarministern säger att Sverige ligger i topp vid en jämförelse med andra länder i Europa när det gäller flyktingpolitiska insatser. Det kan man naturligtvis säga. Men jag tycker att detta är att se saken litet för relativt. Det här synsättet innebär att om restriktiviteten ökar i övriga länder i Europa, skulle vår flyktingpolitik, även om den är restriktiv, framstå som bättre än andra länders. Nu vet vi att restriktiviteten i andra länder i Europa verkligen ökar. Naturligtvis kan man säga att Sverige med hänsyn till sin folkmängd har en ganska bra flyktingpolitik i jämförelse med andra länder.

Jag återkommer i min nästa replik till frågan om Sveriges insatser på den internationella arenan, eftersom jag inte hinner ta upp den saken nu.
Fru talman! Det var intressant att höra invandrarministerns redogörelse om vad som är på gång och att få en saklig redovisning av situationen på detta område. När man läser vad massmedia skriver om dessa frågor får man en rätt märklig uppfattning om vad som händer i Sverige. Men detta är ju inte hela sanningen. Ord ställs mot ord, och en invandrarminister måste vara aktsam med vad han säger. Georg Andersson sade att barnens situation beaktas mer nu än tidigare. Det välkomnar vi. Vi kommer naturligtvis att följa även den frågan, eftersom det är så viktigt att flyktingbarnens situation inte blir mer utsatt än vad den nu är. Kan handläggningstiderna förkortas undanröjer vi väldigt mycket av den ångest och oro som finns bland flyktinggrupperna. Därför bör man pröva alla medel för att minska handläggningstiderna. Invandrarministern sade också att kommunerna har ett ansvar för att ta emot flyktingar, eftersom alla platser behövs. Vi i centerpartiet och inte minst vår partiledare Olof Johansson har uttalat att vi centerpartister i kommunerna skall ta detta ansvar. Jag hoppas att vi inom centern skall kunna motsvara de krav som ställs på oss på detta område inom kommunalpolitiken. När det gäller rasismens utbredning hoppas jag att den aviserade vänskapsveckan skall bidra till att väcka insikt hos stora grupper om vad det innebär att vara flykting i Sverige och om vad invandrargrupperna kan = Prot. 1986/87:119 tillföra vårt land i form av nya intryck och nya erfarenheter. Träffar man en 8 maj 1987 flykting, får flyktingproblematiken ett helt annat utseende. När man ser de många människorna, blir man inte så personligt engagerad. Mycket är som sagt på gång, och jag uttrycker min förhoppning om att vi skall få kortare handläggningsoch utredningstider. Jag hoppas också att de utredningar som nu arbetar inom departementet snabbt skall leda till resultat. Om man kommer på bra lösningar, är det viktigt att dessa snabbt prövas — kanske redan innan utredningarna är slutförda.

Fru talman! Jag kan hålla med invandrarministern om en sak: Om våra invandrare skulle försvinna från oss, skulle det bli fantastiskt tomt i Sverige. Jag tro också att vi skulle komma att sakna dem oerhört, och därför skall vi vara mycket rädda om de invandrare som kommer hit. Invandrarministern sade att jag hade kritiserat regeringen för att den i efterhand ger många som söker asyl möjligheter att stanna kvar. Detta är en missuppfattning. Jag är glad för att regeringen handlar på detta sätt. Men jag tror att om invandrarverket och andra instanser hade litet större resurser skulle besluten kunna fattas på ett tidigare stadium. Därmed skulle en del av väntetiderna försvinna. Flyktingarna skulle alltså inte behöva vänta så länge innan de får besked. Detta var innebörden av min kritik. Däremot riktade jag inte någon kritik mot regeringen för att den ger flyktingar möjligheter att stanna kvar. Invandrarministern noterade också att jag sagt att Sveriges samtal med Östtyskland hade påverkat Europa i övrigt. Jag står fast vid att det förhåller sig så. Eftersom vi i Sverige är kända för att ha en generös flyktingpolitik — något som jag tycker att det är bra att vi är kända för — har vi ögonen på oss på ett annat sätt än andra länder. Om vi då vidtar någon åtgärd som gör det sämre för flyktingar och asylsökande som kommer till Sverige, påverkar det utan tvivel de andra länderna, som också har en besvärlig situation i detta läge. Flyktingkommissarien har vid något tillfälle sagt att han har samma åsikt. Jag beklagar att vi nu inte kan höja kvoten till den nivå som folkpartiet föreslagit. Kvoten har nu legat på samma nivå i cirka tio år, trots att situationen under den tiden försvårats i hög grad. Bara det förhållandet gör att vi borde kunna öka kvoten. Kvoterna har också i flera år underskridits, något som kanske egentligen talar emot vårt förslag. Men jag tror att vi borde komma upp till den kvot på 1500 som vi föreslagit. Jag vädjar till invandrarministern att verkligen se över denna situation och undersöka om vi inte kan åstadkomma en lösning. Dessutom bör vi hädanefter hålla de kvoter som vi beslutar. Invandrarministerns vädjan till oss att försöka påverka våra kommunalpolitiker anser jag vara helt riktig. Vi skall ställa upp på detta. Men jag vill fråga invandrarministern varför inte han tillsammans med invandrarverket ville vara med om en skrivelse till kommunerna i syfte att påverka dem att verkligen göra sitt yttersta för att ta emot flyktingar.

Fru talman! Jag vill först rikta ett tack till Gullan Lindblad för hennes erkännsamma ord. Jag vill också svara på hennes fråga — en svår fråga: Vad händer med utvisade? Utgångspunkten vid en utvisning är att det inte föreligger någon risk för förföljelse i hemlandet. Det påstås emellertid ibland att en utvisad trots detta råkat ut för övergrepp. Vi försöker då på allt sätt från departementets sida med hjälp av ambassad och andra att skaffa oss information om vad som faktiskt kan ha hänt. Dess bättre har under den begränsade tid jag kunnat överblicka detta område våra undersökningar i samtliga fall visat att det varit fråga om korta omhändertaganden t.ex. för att kartlägga vederbörandes identitet. Vi följer alltså dessa frågor med stor uppmärksamhet, och vi tar ytterst allvarligt på dem. Alexander Chrisopoulos förde ett resonemang om relativitetsbegreppet, och det är i och för sig intressant. Om andra stramar åt, framstår vi som desto bättre utan att vi ökar våra insatser, sade Alexander Chrisopoulos. Det kan man naturligtvis säga. Men nu är det dess bättre så att vi faktiskt ökat våra insatser, även om vi inte gör några jämförelser med andra länder. Jag säger detta som ett bemötande av påståendena att vi skulle ha stramat åt och blivit restriktivare. Alla siffror visar att vi ökat våra insatser. Karin Israelsson tycker att en invandrarminister skall vara aktsam med orden. Det håller jag med om, men det gäller väl oss alla. Jag tycker att det är viktigt att föra diskussionen om invandraroch flyktingfrågorna på ett balanserat sätt. Visst kan någon yttra ett förfluget ord i ett upphetsat tillstånd. Men det skall ändå inte, tycker jag, prägla hela den invandrarpolitiska debatten här i landet. Kenth Skårvik säger att vi i Sverige har ögonen på oss. Ja, jag hoppas det, och det gör också flyktingkommissarien när han uttrycker förhoppningen att Sverige fortsättningsvis skall inta en ledande ställning när det gäller flyktingpolitiken och det internationella sammanhanget. Om övriga europeiska länder verkligen riktade ögonen på oss och ville följa vårt exempel, så skulle många länder öka sina insatser för att ta emot flyktingar. Det gäller länder nära intill oss, och det gäller länder längre bort i Europa. Beträffande invandrarverkets skrivelse — och frågan varför jag inte ville skriva på den — har jag svarat i denna kammare. Jag vill inte skapa nya former för riksdagsuttalanden som inte har grund i konstitutionen. Men när det gäller att göra insatser — och medverka till att kommunerna ökar sina insatser — står vi här alla på samma plattform och är ytterst angelägna. Jag driver den frågan i alla möjliga sammanhang.
Fru talman! Jag vill tacka för förklaringen att regeringen verkligen med uppmärksamhet följer dessa känsliga utvisningsärenden. Som enskild medborgare och medmänniska blir man naturligtvis mycket orolig inför sådana uppgifter som förekommer i pressen. Det är bra om vi kan vara överens om att verkligen vara uppmärksamma på detta. När det gäller kommunerna och deras insatser håller jag med om att vi alla får försöka ställa upp så väl som vi kan och vara ambassadörer för en bra — Prot. 1986/87:119 flyktingoch invandrarpolitik. Jag är litet ledsen över att utskottsmajoriteten 8 maj 1987 kanske inte har sett tillräckligt positivt på de konstruktiva förslag som har kommit från bl.a. moderat håll. Jag tror att en översyn av bidragskonstruktionen — så att den blir enklare, så att man kan få skräddarsydda lösningar, vilket jag var inne på, så att man kan använda prao eller pryo, eller vad man nu vill kalla det, och så att det ges möjlighet till arbetstillstånd under väntan på uppehållstillstånd — skulle bidra till att kommunerna fick en mer positiv inställning i dessa frågor. Beträffande arbetsmöjligheter vill jag gärna säga att jag är glad över att saker här är på gång. Invandrarministern och jag har tidigare, vid frågestunder, talat om att man skall ta till vara allt det kunnande, all den utbildning och den erfarenhet som flyktingarna har, så att de inte behöver ta jobb som kanske inte alls passar dem —-ellert.o.m. vara arbetslösa och passivt uppbära bidrag. De bör i stället så snabbt som möjligt komma ut i produktionen. Det handlar ju här ytterst om flyktingarnas människovärde — att de känner sig som medborgare bland oss andra. Bostadsfrågorna i kommunerna är ett stort bekymmer. Jag vet att invandrarministern har funderingar på att göra vissa insatser. Det hade kanske varit bra om vi hade fått det litet belyst. Men vi får väl inte svar på alla frågor i dag, utan vi fortsätter med denna debatt. Jag tycker i alla fall att vi har haft en konstruktiv diskussion i dag.

Fru talman! Det är ju fråga om något relativt när man säger att Sverige i förhållande till andra länder har en bra flyktingpolitik. För min del var det ett önskemål och ett förslag att invandrarministern, när han nästa gång skall exemplifiera generositeten i den svenska politiken, skall säga att vi i förhållande till vår levnadsstandard, våra demokratiska traditioner och våra grundläggande principer om internationell solidaritet har en generös flyktingpolitik — i stället för att hänvisa till förhållandena i andra länder, vilket innebär något mycket relativt. När det gäller de svenska ansträngningarna på det internationella planet förekommer fortfarande överläggningar med svenskt deltagande mellan europeiska länder, framför allt länderna inom EG. Dessa överläggningar syftar till en harmoniering av flyktingpolitiken, till en gemensam flyktingpolitik för länderna i Europa. Hittills har framkommit att dessa länder har kommit överens om fyra punkter: För det första gäller det ökat stöd till första invandrarland, vilket betyder att man ökar stödet till underutvecklade länder som nu tar emot den allra största delen av invandrarna. Det kan tolkas som ett försök att hålla invandrarna borta från Europa. För det andra gäller det ökade flyktingkvoter. Flyktingkvoterna har aldrig varit något problem för länderna i Europa — inte heller för Sverige. För det tredje säger man att man skall försöka lösa problemen med passfriheten, och för det fjärde att man skall förhindra att en person kan söka politisk asyl i många länder samtidigt. Dessa två punkter förutsätter en samordning av insatserna mellan de europeiska länderna. De förutsätter 37 vidare en kommunikation mellan de olika länderna, och de förutsätter att när en politisk flykting söker politisk asyl i ett land och får avslag, skall han inte kunna söka politisk asyl i ett annat land. Då vill jag fråga invandrarministern: Är Sverige berett att medverka i en s.k. harmoniering av flyktingpolitiken i Europa som utgår från sådana premisser? Eller anser invandrarministern att de punkter som jag relaterat är positiva inslag och beståndsdelar i en generös flyktingpolitik?
Fru talman! Jag glömde en replik i förra avsnittet. Det gäller väntetiderna, som vi har talat mycket om och som är mycket besvärande för oss som svenskar — och för invandrarministern, skulle jag tro — och även för flyktingarna. Vi vet att det nu behövs mer resurser till invandrarverket i Norrköping. Min fråga till invandrarministern, som jag inte har fått svar på, är: Varför kan inte invandrarverket få de tjänster som man har begärt för att klara av arbetsbelastningen? Jag förstår att det inte kan vara så lätt att anställa alla dessa människor i Norrköping, för det gäller trots allt avancerade tjänster. Jag frågade förut också vart de extra tjänster har tagit vägen som regeringen beviljat för att man skulle klara av den stora anhopningen av ärenden. Jag beklagar att vi inte fick höra något ytterligare om kvoterna. Det är synd att regeringen och invandrarministern inte kan visa den välvilja som det skulle innebära att höja kvoten till I 500, som vi har begärt i vår motion. Vi vet att det inte påverkar flyktingtillströmningen hit. Jag tror att det vore en bra attityd utåt — att visa att vi vill göra någonting även i det avseendet. Vi har trots allt ögonen på oss — och det är positivt. Men vi har ju ögonen på oss både när vi gör någonting som är negativt och när vi gör någonting som är positivt. När vi har tagit ett sådant steg som det innebar när vi förde vissa samtal med Östtyskland, kan det lätt hända att de andra länderna följer samma linje.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos frågar beträffande det europeiska samarbetet och nämner fyra punkter. Ökat stöd till första invandrarland är ju ingenting som behöver stå i motsats till att vi tar emot asylsökande flyktingar i våra länder. Behoven i Pakistan, i Sudan och i Somalia är ju omätliga. Att vi behöver öka insatserna för flyktingar som befinner sig där alldeles oavsett hur många flyktingar som vi tar emot i Sverige är otvetydigt. Om vi tillsammans i Europa kan förmå länderna att öka sina flyktingkvoter är det naturligtvis av godo och står inte i motsättning till andra insatser. Jag har egentligen redan besvarat frågan om problemet med passlöshet. Det är den ”frivilliga” passlösheten, där man medvetet gör sig av med identitetshandlingar, som FN:s flyktingkommissarie också menar måste motverkas, för den underminerar rättssäkerheten. Ett informationsutbyte mellan länderna om asylsökande är inte heller att betrakta som en restriktiv åtgärd. Det är inte särskilt konstruktivt och rationellt att flera länder samtidigt skall pröva asylansökan för samme individ. Man kan naturligtvis, Kenth Skårvik, alltid hävda att en myndighet skall ha fler tjänster. Känner Kenth Skårvik till någon myndighet som har fått precis det anslag som den har äskat? Vart tog insatsstyrkan vägen? Jo, många av dem som i regeringskansliet har hållit på med att avarbeta ärendebalansen där — och gjort det med stor framgång — har redan flyttats över till invandrarverket. Även om de fysiskt befinner sig i Stockholm är det många som arbetar för invandrarverket. Vi har här diskuterat folkpartiets krav på höjning av flyktingkvoten med 250 personer. Det är en mycket marginell ökning. Som jag har visat kan vi gå utöver kvoten på 1 250 personer, och det har vi också gjort. Därmed har vi faktiskt kommit ganska nära det tal som Kenth Skårvik talar sig så varm för.

Fru talman! Motion 1986/87:Sf520, som jag väckte under årets allmänna motionstid, behandlas i det betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi nu diskuterar i kammaren. I motionen har jag belyst de svårigheter som de asylsökande möter under väntan på besked om uppehållstillstånd. Jag har pekat på betydelsen av att utökade aktiviteter, bl.a. i form av studier och praktik inom näringsliv och offentlig verksamhet, erbjuds de asylsökande under väntetiden. Mina partikamrater Erkki Tammenoksa och Oskar Lindkvist har i motion 1986/87:Sf522 berört samma frågeställning på ett snarlikt sätt. De pekar också på behovet av meningsfull sysselsättning, särskilt för de asylsökande som har väntat mer än tre månader. Som exempel på sådan sysselsättning nämner de orientering om det svenska samhället, utbildning och språkövningar. De asylsökandes väntetider är i dag ofta mycket långa. Inte sällan överstiger väntan på besked från statens invandrarverk ett halvår och med eventuell överprövning av regeringen ett år. Prövas därutöver verkställighetshinder kan den totala väntetiden överstiga två år. Den långa väntetiden i kombination med ovissheten om huruvida uppehållstillstånd kommer att beviljas eller ej skapar otrygghet och svåra problem för många flyktingar. De kan inte påverka sin situation, inte planera för framtiden. De kan i stort sett bara vänta. Ju längre väntetiden blir, desto svårare blir den psykiska belastningen. Självkänslan bryts ned och många drabbas av depressioner. Situationen förstärks av sysslolösheten. Efter den första tidens praktiska bestyr, dels under förläggningstiden, dels under väntetiden efter utplacering i kommunerna, räcker inte aktivitetsutbudet till för att rå på sysslolösheten. Svenskundervisning och fritidsaktiviteter, de senare inte minst tack vare ett fint folkrörelsearbete, omfattar trots allt en begränsad tid. Som framgick av måndagens interpellationsdebatt om svenskundervisningen för invandrare finns också fortfarande brister i genomförandet av denna. Dessa förhållanden bidrar också till att ge näring åt olika fördomar mot både flyktingar och invandrare. Det är djupt olyckligt. Fru talman! Vad skall man då göra åt den här situationen? Ja, den första och viktigaste åtgärden är naturligtvis att radikalt korta väntetiderna på besked om uppehållstillstånd. Det måste hälsas med stor tillfredsställelse att invandrarministern har tillsatt två utredningar med syfte att föreslå åtgärder som snabbt möjliggör en väsentlig förkortning av väntetiderna. Jag tror dock att det blir svårt att nå de mål som anges i kommittédirektiven. Och även om man skulle kunna göra det är det angeläget att stärka insatserna för ett ökat aktivitetsutbud under väntan på besked om uppehållstillstånd. Utöver att det är angeläget att svenskundervisning och fritidsaktiviteter fungerar tillfredsställande anser jag att ytterligare kompletterande aktiviteter behöver tillföras. Utbildning, samhällsorientering, språkstudier och yrkespraktik ter sig här som lämpliga insatser. I några motioner framförs förslag om att ge tillfälliga arbetstillstånd. Jag tror inte att detta är rätt väg att gå, särskilt inte om väntetiderna kan kortas väsentligt. Risken är stor att vi med sådana tillfälliga arbetstillstånd får en tredje klassens arbetstagare som kommer att utnyttjas av mindre nogräknade arbetsgivare. En asylsökande som har fått jobb och som sedan utvisas skulle enligt min uppfattning drabbas av en känslomässigt större motgång än den som inte har ett reguljärt arbete. Situationen är svår nog ändå i samband med utvisningar. Det innebär också en uppluckring av principen om den reglerade invandringen. Enligt den rapport som riksdagens revisorer nyligen har avlämnat och som senare skall behandlas i kammaren är problemen stora att skaffa jobb åt dem som har fått arbetstillstånd. Det skulle inte bli lätt att ordna jobb även för dem som inte har fått uppehållstillstånd. Studier och praktik torde vara ett betydligt lämpligare alternativ. Det ger fördelarna av en ökad aktivitet och en meningsfull sysselsättning men ger inte de nackdelar som tillfälliga arbetstillstånd kan medföra. Oavsett om den asylsökande får uppehållstillstånd eller ej har han eller hon glädje av sådana insatser både i nuet och för framtiden. De ger kunskaper och sociala kontakter, ökad självkänsla och trygghet. Den som får stanna i landet kommer snabbare in i det svenska samhället. Eventuell yrkespraktik minskar också risken för arbetslöshet efter erhållet arbetstillstånd. Såväl den enskilde som samhället tjänar på en sådan här lösning. I några kommuner har dessa insatser också prövats med gott resultat. Socialförsäkringsutskottet har visserligen i sin hemställan avstyrkt de motioner som lyfter fram dessa tankegångar men har i motivtexten ansett motionerna besvarade. Det framgår också att utskottet ser positivt på de aktiviteter som föreslås i motionerna. Samtidigt menar utskottet att aktiviteter i form av studier, praktik m.m. är lokala frågor som inte kräver något uttalande från riksdagens sida. Jag menar dock att dessa insatser är av så stort värde att man inte bara kan hänvisa till den goda viljan lokalt. Självfallet bör statsmakterna ha en uppfattning i frågan som man också är beredd att driva och resursmässigt stödja. Kommuner, näringsliv, folkrörelser m.fl. bör — Prot. 1986/87:119 enligt min mening aktivt stimuleras att göra sådana här insatser. 8 maj 1987 Fru talman! Jag avser inte att ställa något särskilt yrkande, eftersom det knappast skulle föra frågan närmare en lösning. Jag hyser i stället den förhoppningen att invandrarministern och socialförsäkringsutskottet i någon mån tar intryck av min argumentation och framdeles ytterligare överväger möjligheterna att bl.a. genom ett statligt engagemang öka aktivitetsutbudet för de asylsökande under väntan på besked om uppehållstillstånd. Därvid förutsätter jag att förslagen om studier och yrkespraktik inom näringsliv och offentlig verksamhet prövas. Jag ämnar fortsätta att bevaka frågan och ser i sammanhanget med intresse fram emot invandrarministerns kommande redovisning av utredningsarbetet om förkortade väntetider.

Fru talman! Det är ganska välgörande att läsa riksdagstryck ibland. Det står så många vackra ord om att asylsökande skall tas emot och få sin ansökan prövad enligt vår utlänningslag. Det är fint att läsa hur regering och riksdag försöker lägga fast hur lagarna skall tillämpas humant och generöst. Det sägs på flera ställen att det skall tas hänsyn till förhållanden som inte alltid kan rymmas i anvisningarna och att det skall tas särskild hänsyn till barnen. Men när man läser rapporter om flyktingbarnens situation —t.ex. de som vi åberopat i vår motion Sf512 — blir man varse att verkligheten är helt annorlunda. Det är en verklighet som vi har skyldighet att våga se på. Barnen betraktas ju inte som flyktingar. Polisen frågar efter antal och födelsedata. Det är bara föräldrarnas skäl för att få stanna eller bli avvisade som prövas. Men barnen har inte kunnat blunda och gömma sig, och de har inte skonats från de svåra upplevelser som tvingat föräldrarna att fly från hemlandet. Det mest alarmerande är dock rapporternas upplysning om att detta gäller de flesta av våra flyktingbarn. De far faktiskt av många anledningar illa under alla de olika skeden som asylsökande måste genomgå, innan beslut om bifall eller avslag kan fattas. Väntarnas barn utsätts för stora påfrestningar, vilkas följder är svåra att hantera. Detta ökar svårigheterna för barnen att klara av anpassningen här, och det underlättar sannerligen inte för de barn som blir utvisade. Kommunernas ansvar för att åstadkomma ett så bra flyktingmottagande som möjligt blir tyngre än nödvändigt. Kommunernas och landstingens resurser blir mycket hårt ansträngda. Det är mycket bra att socialstyrelsen har fått i uppdrag att se över flyktingbarnens situation. Men jag vill understryka att det är bråttom, både för de barn som redan finns här och för de barn som kommer i fortsättningen. Jag hoppas att socialstyrelsen överväger de uppslag till förbättringar som t.ex. återfinns i de utredningar som vår motion hänvisar till. Det är synnerligen angeläget att polisen får hjälp att bedöma barnens situation redan vid första mötet, innan besked om direktavvisning eller inte fattas. Föräldrarna och barnen behöver hjälp och stöd. Därför har vi i vår motion särskilt tagit fram ett förslag ur rapporterna. Vi föreslår att det redan i inledningen skall ske en social, medicinsk och psykologisk bedömning av 4 hela familjens situation. Den hjälpen måste vi kunna ställa till förfogande. Den får inte dröja tills ett juridiskt ombud lyckas ta fram den för att använda den vid eventuella överklaganden. Jag hoppas att jag kan utgå från att socialstyrelsen har möjlighet att pröva också den åtgärden i sin utredning. Till slut utgår jag från att utredningen sker så skyndsamt som möjligt och att regeringen snabbt återkommer till riksdagen med de förslag som kräver en riksdagsbehandling och att regeringen utnyttjar andra tänkbara vägar till förbättringar. Vi har ett gemensamt ansvar för att alla flyktingar — och kanske framför allt barnen — blir väl behandlade när de kommer till vårt land för att söka skydd. Fru talman! I motion Sf511 föreslås en anspråkslös ändring av de regler som gäller för ansökan om bidrag till lokal opinionsoch kontaktverksamhet i kommuner som har avtal om flyktingmottagande. Enligt gällande regler får kommuner söka sådant bidrag. Det skall tydligt framgå på vilket sätt en eller flera lokala organisationer kommer att medverka. Men om en organisation har för avsikt att starta en sådan verksamhet och kommunen inte bryr sig om, eller kanske vill prioritera annan verksamhet, kan inte organisationen i fråga själv ansöka till invandrarverket om bidrag. Vi anser att detta enkelt skulle kunna ändras genom att invandrarverket fick ett uppdrag från regeringen. Alla goda försök till lokal opinionsoch kontaktverksamhet bör uppmuntras. Även om kommunen i vissa sammanhang avstår från medverkan, bör organisationen ges möjlighet att be om invandrarverkets prövning. Om vi skall kunna bibehålla en generös flyktingpolitik, som så många här i dag har ställt sig bakom, måste vi stimulera en opinion för detta. Vi kan nämligen inte föra en bättre flyktingpolitik och genomföra ett bättre flyktingmottagande än opinionen tillåter. Organisationer som vill delta i detta arbete skall inte hindras av ansökningsregler. Genom kontakter i t.ex. organisationer kan flyktingar och svenskar lära känna varandra och lära av varandra. Det är värdefulla erfarenheter och kunskaper som båda grupper har nytta och glädje av. Det är en viktig början till förståelse och respekt för varandras olikheter. Det är också en nödvändig förutsättning och ett nödvändigt komplement till olika myndigheters arbete med att ta emot och stödja flyktingar i vårt land. Med andra ord: Våra folkrörelser har en viktig uppgift när det gäller flyktingmottagandet. Därför förstår jag inte varför utskottet avstyrkt vår blygsamma begäran om att riksdagen skall föreslå en ändring av gällande regler i detta vällovliga syfte. Därför yrkar jag bifall till motionerna Sf511 och Sf522 i motsvarande del.

Fru talman! Det betänkande som vi nu skall diskutera — SfU1986/87:16 — behandlar socialförsäkringens administration och därmed anslagen till försäkringsöverdomstolen, försäkringsrätterna, riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Debatten rörande socialförsäkringens administration har de senaste åren präglats av de alltför långa väntetiderna framför allt i arbetsskadeärenden både vid försäkringskassorna och i besvärsinstanserna. Vidare har debatten varit ganska livlig vad gäller försäkringskassornas kontorsnät och risken för försämrad service framför allt i glesbygd i anledning av de besparingskrav som gäller all statlig verksamhet. De reservationer som lämnats till detta betänkande präglas också av de faktorer jag nämnt. Vi kan nu konstatera att anslagen till försäkringskassornas förvaltningskostnader nästa budgetår beräknats utifrån riksförsäkringsverkets s.k. tilläggsförslag, och kassorna tillförs därigenom icke oväsentliga resurser. 4 Därmed är emellertid inte allt gott och väl. Att tillföra mer pengar till arbetsskadeförsäkringens administration är som att sila mera vatten ur ett ännu större såll, så länge inget radikalt görs åt själva försäkringen. Mera därom senare. Regeringen har uppenbarligen insett det ohållbara i de ständiga ärendebalanserna och den pressade arbetssituationen vid kassorna, och man talar nu om behovet av en djupare analys, som skall göras av en utredning. Jag vill redan nu fråga utskottsmajoritetens talesman: Vad är det för sorts utredning som skall göras? Är det en utredning inom departementet eller inom riksförsäkringsverket eller rentav en parlamentarisk utredning? När kommer direktiven till denna utredning? Har den kanske redan satt i gång? Den bör åtminstone komma i gång snarast. Jag övergår nu, herr talman, till att kommentera den reservation och de särskilda yttranden som vi moderater lämnat. Liksom vid föregående riksmöte stöder vi en motion av Gustav Persson m.fl., och vi har följt upp den i vår reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till. Liksom motionärerna anser vi att personal och lönemedel bör kunna överföras från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna. En sådan överföring borde vara helt möjlig, eftersom allt fler uppgifter överförts från verket till kassorna. Denna decentralisering har emellertid inte medfört en tillräcklig anpassning av verkets personalstyrka. Vi anser därför att en ny översyn av riksförsäkringsverkets organisation och ansvarsområde bör genomföras. Denna översyn, som kanske kan sammanfalla med den utredning som regeringen aviserat, bör inte bara undersöka möjligheterna till en fortsatt decentraliserad handläggning utan framför allt ta konsekvenserna av denna genom att decentralisera personalresurser — kanske främst till kassornas centralkontor. I det senaste numret av tidskriften Social försäkring säger direktören i försäkringskassan i Stockholm att ”decentraliseringen har börjat i fel ände”. Han menar att det är brist på konsekvens och helhetssyn att bara tala om lokalkontor och centralkontor. Hela verksamheten måste analyseras. Han berättar också om ett aktuellt fall där kassorna själva inte får träffa överenskommelser med kommuner och landsting om ersättning för sjukresor med färdtjänst. Sådana överenskommelser skall fastställas av riksförsäkringsverket. ”Har departementets tjänstemän inte en aning om att vi sedan 1982 har en särskild avkrånglingsminister?” undrar han, och han fortsätter: ”Trovärdigheten i hans insatser för decentralisering av statlig verksamhet får en knäck varje gång man hör talas om sådana här förslag.” Så över till våra särskilda yttranden. I flera reservationer tas frågor upp om försäkringskassornas kontorsnät liksom de långa väntetiderna vid försäkringsdomstolarna. Vi anser givetvis att det är viktigt att försäkringskassorna har ett väl fungerande lokalkontorsnät, men vi har inga ytterligare medel att ställa till kassornas förfogande, av samhällsekonomiska skäl, utan vill understryka vad utskottsmajoriteten sagt om att regeringen noga bör följa utvecklingen på området. Jag vill också erinra om att jag varnade för risken av en kommande centralisering av försäkringskassornas kontorsnät när riksdagsmajoriteten förra året beslutade om den nya organisationen med socialförsäkringsnämn der. Tyvärr var vi moderater ensamma om att inse detta. Även om indragningen av lokalkontor och filialer tillfälligt bromsats upp, tyder mycket på att utvecklingen går mot ett antal regionala kontor i anknytning till socialförsäkringsnämnderna. När det gäller de långa väntetiderna i besvärsärenden håller jag helt med om att dessa är en fara för rättssäkerheten inom socialförsäkringen. Det är inte rimligt att människor skall få vänta upp till fem år innan ett ärende är avgjort i högsta instans. Som jag sagt många gånger tidigare, är arbetsskadeförsäkringen boven i det dramat. Det hjälper inte att ösa ut mera pengar. De extra 52 miljonerna, som anvisats till kassorna för att möta den ökade tillströmningen av arbetsskadeärenden, kommer inte att förbättra situationen på något avgörande sätt. Ärendebalansen är värre än någonsin. Jag skall bara nämna ett exempel från min egen kassa, Värmlandskassan. På min arbetsplats — utredningsavdelningen vid centralkontoret — har vi varit tolv utredare, som framför allt handlagt arbetsskadeärenden. Skaran av utredare har nu utökats med ytterligare sex tjänster vid lokalkontor. I dag finns mellan 1 600 och 1 700 oavgjorda ärenden. Kassan hade räknat med en 20-procentig ökning av antalet arbetsskadeärenden detta år, men den visar sig bli 40-procentig! 1990/91 kommer ca 9 800 ärenden att vara oavgjorda, trots att arbetsstyrkan växt ut med hälften. ”Vi behövde mer än fördubbla personalstyrkan för att hinna i kapp”, är kommentaren hos en av de anställda på kassan. Häromdagen kunde vi i radio höra att arbetsskadefonden behöver ett tillskott om 500 milj.kr. Var och en förstår att detta inte kan fortsätta. Vi kommer senare, kanske i höst, att debattera arbetsskadeförsäkringen i sig, men eftersom det är arbetsskadeförsäkringen som har orsakat försäkringskassornas problem med personalsituationen är det på sin plats, anser jag, att ta upp diskussionen om arbetsskadeförsäkringen här. Det är ju hur självklart som helst att arbetsskadeförsäkringen måste reformeras. Vi moderater har också föreslagit detta i en motion till årets riksdag, liksom preliminärt en förlängd samordningstid med sjukförsäkringen. Vi skulle då åtminstone nedbringa väntetiderna. Visst kan man skriva önskelistor om förkortade handläggningstider till regeringen, men jag tycker att det är bättre att tala klarspråk om en alldeles omöjlig försäkring, som snedvrider försäkringskassornas hela verksamhet. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I betänkande 16 från socialförsäkringsutskottet berörs endast administrationen av sjukförsäkring m.m. Från folkpartiets sida har vi framför allt velat påtala de långa väntetiderna hos försäkringsdomstolarna. Men vi är också oroade över att en del lokalkontor inom försäkringskassorna redan försvunnit och dessutom över de rapporter som kommer från en del försäkringskassor och som visar att vissa kassor har för avsikt att ytterligare minska antalet lokalkontor. Därigenom skulle servicen till allmänheten komma att försämras avsevärt. I folkpartimotionen Sf349 framhålles att en viktig del av försäkringskassornas verksamhet är att ge god service till allmänheten. I en god service ingår god tillgänglighet med ett kontorsnät som är väl förgrenat över hela landet. Man bör även ta regionalpolitiska hänsyn när man överväger att kanske dra in lokalkontor. I reservation 2 säger folkpartirepresentanterna i utskottet att anslagen till försäkringskassornas administration i fortsättningen måste ligga på en sådan nivå att det blir möjligt för kassorna att uppfylla kravet på en god service till allmänheten. Vi vill här gå ett steg längre än utskottsmajoriteten genom att vi yrkar att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. I reservation 5 tar vi från folkpartiets sida upp de långa väntetiderna i försäkringsdomstolarna. Som vi hörde, kan det ta ända upp till fem år innan ett överklagat ärende blir avgjort i den högsta instansen, försäkringsöverdomstolen. Den främsta orsaken till de långa väntetiderna är arbetsskadeärendena, som visat sig vara synnerligen arbetskrävande. De långa handläggningstiderna är helt oacceptabla. Den rättssäkerhet som möjligheten att överklaga ger blir i praktiken kraftigt urholkad genom de stora ärendebalanserna och de långa väntetiderna i försäkringsdomstolarna. När beslut överklagas, bör handläggningstiderna vara korta. Måltillströmningen till försäkringsöverdomstolen minskade visserligen något under 1986, men den sista december 1986 fanns trots detta 3 500 ej avgjorda fall hos domstolen. Det innebär att situationen fortfarande är mycket bekymmersam och att klaganden får vänta på besked i cirka ett och ett halvt år enbart i försäkringsöverdomstolen. Gullan Lindblad har ju redan här talat så utförligt om de stora och svåra problem som gäller arbetsskadeförsäkringen i stort. Med hänsyn därtill och till talmanskonferensens vädjan om att vi ledamöter skall försöka begränsa våra inlägg, skall jag avstå från att ytterligare diskutera den här frågan nu. Den kommer ju upp i ett annat betänkande — även om detta tyvärr inte behandlas förrän till hösten. I ett av våra motionsyrkanden från folkpartiet, som kommer att behandlas då, framhåller vi att arbetsskadeförsäkringen måste få en mera grundlig genomgång, vilket arbetsskadeutredningen på grund av för snäva direktiv var förhindrad att göra. Vi anser dock att det finns skäl för att överväga en förlängning av samordningstiden, men till detta får vi alltså återkomma. Från folkpartiets sida vill vi nu i det här betänkandet rikta uppmärksamheten på att ytterligare insatser måste göras för att minska de långa väntetiderna. Därför går vi i denna fråga längre än utskottsmajoriteten. Vi vill nämligen ge regeringen till känna att behovet av förbättringar är mycket stort och att denna angelägenhet är så viktig att den bör åtgärdas snarast. Herr talman! Jag ber därför till sist att få yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! Vid behandlingen av socialförsäkringsutskottets betänkande om administration av socialförsäkringen vill vi från centerpartiets sida särskilt framhålla det angelägna i att försäkringskassorna ges förutsättningar att behålla det väl förgrenade kontorsnät som utgör grundvalen för att ge de försäkrade god service. Att ge de försäkrade god service är ju dessutom ett av de viktiga mål som under ett antal år presenterats i anslagsframställningen från riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Så även budgetåret 1987/88. Som ett led i att förbättra servicen och hålla en likvärdig service i hela landet framhålls vikten av decentralisering. Avsikten med att decentralisera är ju att flytta verksamheten närmare den enskilda människan — i det här fallet att decentralisera arbetsuppgifter till lokalkontoren. En sådan decentralisering förutsätter ett väl utbyggt kontorsnät och en väl utbildad personal. Riksdagen har vid flera tillfällen klart uttalat att kassornas service skall bibehållas — och då även i glesbygd. Trots detta är läget i dag mycket ansträngt. Vi har 26 försäkringskassor — en för varje landstingskommun och kommun som inte tillhör landsting. Och vi har i dag kvar 437 lokalkontor och 32 filialexpeditioner i landet. Dessa lokalkontor måste vi vara rädda om och se till att de kan fungera. För att de skall kunna göra det krävs att erforderliga medel tillskjuts. Vidare måste vi inse — och det har centerpartiet också framhållit i motion Sf306 och i reservation 3 — att arbetsläget hos försäkringskassorna nu är så ansträngt att det snarast behövs ett mer långsiktigt ställningstagande till anslagsbehovet. Det finns ingen tid att — som regeringen föreslår i propositionen — avvakta en djupare analys av läget innan åtgärder vidtas. Enligt vår mening borde regeringen redan nu ha tagit fasta på att riksförsäkringsverket i sin anslagsframställning för försäkringskassorna begärt medel över en treårsperiod. Kassorna måste, som vi ser det i centerpartiet, ges möjlighet till en mer långsiktig planering med längre och lugnare planeringsperioder. Det är inte rimligt med den ryckighet som vi har i dag. Försäkringskassornas medelsförvaltning skulle kunna effektiviseras, om kassorna tilldelas medel över ett ramanslag i stället för över ett förslagsanslag. Härigenom skulle pengar kunna föras över från ett budgetår till ett annat. Med en flerårig ekonomisk ram skulle kassornas personalplanering liksom deras inventarieanskaffning underlättas. Det skulle i sin tur leda fram till att det skapades utrymme för projekt och insatser på eftersatta och prioriterade områden, t.ex. inom arbetsskadeförsäkringen. Det är ju vad som verkligen behövs. När det gäller arbetsskadorna är ärendebalanserna oerhört stora för närvarande; det har vi ju hört omvittnas här tidigare. Vi har tagit upp detta i vår motion Sf202. Jag vill också något beröra väntetiderna hos försäkringsdomstolarna. Målbalanserna hos försäkringsdomstolarna har under flera år varit besvärande. Även om de har förbättrats något är väntetiderna fortfarande alltför långa. När det gäller försäkringsöverdomstolen var målbalansen vid utgången av 1986 ca 3 500 mål. Väntetiderna för avgörande av mål kan vara upp till 18 månader, och det anser inte vi är acceptabelt. Ofta gäller målen hos domstolen människor som är sjuka och som t.ex. skadats i sitt arbete, och målen gäller också ofta frågor som är helt avgörande för de sjukas försörjning. I flera sammanhang har påpekats att den långa väntan på avgöranden från försäkringsöverdomstolen har varit förödande vid försöken att få arbetsskadesförsäkringen att fungera. Detta omvittnas inte minst av lantbrukare och skogsarbetare som efter skador i sina arbeten fått vänta flera år på ett slutligt avgörande från domstolen. Försäkringsöverdomstolen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1987/88 begärt att domstolen tillförs medel för förstärkningar på personalsidan. Man behöver bl.a. ytterligare en försäkringsdomare och en föredragande. Om domstolen inte tillförs dessa förstärkningar, kan en acceptabel handläggningstid inte uppnås förrän in på 1990-talet. Så kan vi inte ha det. I centern anser vi att arbetssituationen vid försäkringsöverdomstolen omedelbart måste underlättas. Det kan ske genom att domstolen tillförs de personalförstärkningar som begärts. Anslaget behöver då, som vi framhållit i vår motion Sf307, ökas med 585 000 kr. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4 och 6.

Herr talman! Försäkringsadministrationen har under några år genom rationaliseringar, minskade arbetsuppgifter och effektivare arbete lyckats sänka de administrativa kostnaderna relativt sett. Det har betytt hårdare press på den redan tidigare ofta hårt arbetande personalen. Personalen har känt sitt ansvar och villigt ställt upp för att göra sin insats i rationaliseringsarbetet och kostnadsjakten. Därför känns det nu bra, när regeringen i årets budgetproposition kunnat avstå från att ytterligare sätta press på de administrativa kostnaderna. Tvärtom innehåller det förslag vi nu skall ta ställning till en förstärkning av resurserna. Det kommer att betyda att den pressade situationen på arbetsskadeområdet mildras. Detta gläds försäkringskassornas personal åt. De positiva utslagen av den konsekvent och skickligt genomförda politik som den nuvarande regeringen står för ger sig mer och mer till känna. Herr talman! Hela socialförsäkringsadministrationen är för närvarande inne i en omfattande omstrukturering. Förtroendemannainflytandet har nyligen, när socialförsäkringsnämnderna tillträdde, förstärkts. Ett omfattande decentraliseringsarbete pågår. Allt fler kvalificerade arbetsuppgifter inom kassaverksamheten flyttas nu ut till lokalkontoren, och en stor utredning om ADB-verksamheten håller på att slutföras, en utredning som med stor säkerhet kommer att föreslå decentralisering av ADB-verksamheten och därmed ge lokalkontoren viktiga bitar av tillgängligt teknikstöd. Införandet av socialförsäkringsnämnderna har utlöst en entusiastisk aktivitet ute i försäkringskassorna. Jag är förvissad om att den aktiviteten kommer att ge ett mycket gott resultat. Sunt förnuft-kampanjen, där kassapersonalen för fram förslag om hur arbetet med sjukbidrag, pensioner och arbetsskadeförsäkringen bäst skall utformas i framtiden, har tagit extra fart. Många goda idéer om hur arbetsskadeutredningsarbetet skall effektiviseras har redan kommit. För att pröva vissa av dessa förslag kommer säkerligen s.k. projekt att igångsättas. Kanske något eller några redan är i gång. Enligt min erfarenhet är personalen på både centraloch lokalkontoren starkt besjälade av att tillsammans få den nya organisationen på arbetsskadesidan, ja, hela utredningsverksamheten, att fungera väl. Låt oss förlita oss på att den här entusiasmen ger resultat, och i varje fall vänta in resultat, innan vi tar till fler utredningar och pekpinnar. Det pågår alltså ett mycket aktivt förändringsarbete inom hela socialförsäkringsadministrationen. Därför kan man påstå att reservationerna som fogats till det nu diskuterade betänkandet bildligt talat slår in öppna dörrar. Reservationerna hade med fördel kunnat lämnats oskrivna. Reservation 2 av utskottets folkpartister och reservation 3 av centerpartisterna tar upp försvaret av ett väl förgrenat kontorsnät i landet. Herr talman! Det bästa försvaret för lokalkontoren är att man ger dessa fler meningsfyllda uppgifter. Mycket har redan skett på det området och arbetet pågår alltfort. Låt oss invänta resultatet. I reservation 4 krävs att medel skall kunna överföras från ett budgetår till ett annat genom ramanslag i stället för, som nu, förslagsanslag. Regeringen har redan aviserat en försöksverksamhet på området. Vi bör naturligtvis invänta resultatet av den innan vi vidtar andra åtgärder. I reservationerna 5 och 6 tar folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet upp kostsamma förslag för att förkorta väntetiderna vid försäkringsdomstolarna. Utskottsmajoriteten är ense med reservanterna om att de långa väntetiderna är olyckliga, men pekar också på att balanssituationen vid domstolarna stadigt förbättras. Därför anser utskottet att vi nu, även med beaktande av den svåra budgetsituationen, inte ytterligare bör höja anslagen till dessa domstolar. Slutligen har utskottets moderater i reservation 1 hoppat på en motion väckt av Gustav Persson m.fl. med krav att personal och lönemedel överförs från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna. I reservationen föreslås en ny organisationsöversyn av riksförsäkringsverket. Utskottet förutsatte vid förra årets behandling av samma ärende att riksförsäkringsverket fortlöpande verkar för en decentralisering av verksamheten så långt det är möjligt. Det är ett välkänt faktum, att om man skall rationalisera och reducera personalstyrkan vid ett företag eller en förvaltning, börjar man längs ner i organisationen. Oftast blir städningen det första objektet. Protesterna från den personalen bryr man sig inte mycket om. När man kommer upp på chefsplanet, blir det svårare och då mattas intresset. Protesterna blir besvärligare att stå ut med. Därför kan det finnas litet substans i motionen, men vi tycker ändå att den är orättvis mot riksförsäkringsverket. Vi är övertygade om att riksförsäkringsverket liksom tidigare aktivt arbetar för rationalisering av arbetet i verket. Vi vet ju att åtminstone 30 årsarbeten redan är bortrationaliserade från verket. Herr talman!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

Herr talman! Ralf Lindström sade att vi reservanter slår in öppna dörrar och att våra reservationer är onödiga. Men, Ralf Lindström, det är en viss skillnad på utskottsmajoritetens och folkpartiets syn på lokalkontoren och deras service till allmänheten. Utskottet anser att det räcker med att regeringen följer utvecklingen, men vi menar att regeringen skall ges till känna att anslagen till försäkringskassornas administration bör ligga på en sådan nivå att det blir möjligt för kassorna att uppfylla kraven på en god service till allmänheten. Vi vågar inte bara lita på att denna inställning verkligen kommer att genomsyra den översyn som skall göras. Vi vill alltså trycka på litet ytterligare genom ett sådant här tillkännagivande. När det gäller väntetiderna hos försäkringsdomstolarna anvisar vi visserligen nu inga ytterligare medel, men trots det tycker vi inte att man behöver godta att utskottsmajoriteten nöjer sig med att konstatera att balanssituationen hos försäkringsdomstolarna stadigt förbättras eller att målbalansen inte längre ökar. Litet av detta framskymtade även i Ralf Lindströms anförande. Att domstolarna undantas från tillämpningen av huvudförslagets besparingskrav är visserligen bra, men det är inte tillräckligt, tror vi. Den ohållbara situationen med de långa väntetiderna har rått alltför länge för att vi skall våga tro på att regeringen skall följa utvecklingen bättre i fortsättningen. Det är därför vi vill ha detta tillkännagivande till regeringen. Den uppmärksamhet som vi begär att regeringen skall ägna denna fråga behöver ju inte bara utgöras av ökade anslag, utan som jag antydde tidigare bör den också kunna bestå av annan prövning och andra utredningar av hela frågan om arbetsskadeförsäkringen. Som det sades tidigare är det inte heller bara vi från folkpartiet som är oroade över de stora balanserna när det gäller arbetsskadeärenden. Jag vill bara nämna för Ralf Lindström att riksförsäkringsverkets generaldirektör också har sagt att han fruktar att arbetsskadebalansen kommer att öka.

Herr talman! Det är mycket riktigt som Ralf Lindström säger, att kassorna har fått förstärkning. Det var ju alldeles nödvändigt att så skedde. Vi skall ändå vara medvetna om att det tillskott man fick är ett tidsbegränsat resurstillskott för budgetåret 1987/88. Gäller de årliga anvisningarna från regeringen, så har vi fortfarande kravet på besparingar ute på kassorna, och de kommer att bli oförändrat höga. Följden blir en stor osäkerhet beträffande framtiden och svårigheter att planera. Lokalkontorsnätet kommer, under sådana förutsättningar, ingalunda att vara säkert. Ralf Lindström sade att det har aviserats en försöksverksamhet med flerårig ekonomisk planering. Vi menar att detta inte skulle behöva utredas, utan en sådan planering skulle man omedelbart kunna sätta i sjön. Det skulle i hög grad underlätta både personalplaneringen och investeringarna ute på kassorna. Jag tycker att man borde kunna ha ett sådant förtroende för kassornas personal. Där finns så mycken vilja och kunskap att de säkert är kapabla att få förtroendet för en flerårsplanering.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar av Ralf Lindström, vilket slags utredning det kommer att handla om. Av diverse tidskrifter från mitt fack och tidskriften Social försäkring har jag tyckt mig förstå att det är socialdepartementet som kommer att göra denna översyn. Är det så? Det är bra personal på kassorna, säger Ralf Lindström. Ja, det är jag den första att framhålla. De anställda där är faktiskt mina värderade kolleger, och jag vet att de gör ett bra jobb och rationaliserar och arbetar på så mycket de förmår. Men Ralf Lindström tycks inte ha talat med all personal. Har Ralf Lindström aldrig talat med utredarna i arbetsskadeärenden? De fullkomligt dignar under arbetsbördan, och många av utredarna slutar sina tjänster därför att de icke förmår arbeta kvar i vad de ser som ett fullständigt hopplöst arbete. Att över huvud taget gå förbi boven i dramat, arbetsskadeförsäkringen, i den här debatten är detsamma som att i likhet med strutsen gömma huvudet i sanden. Det är ju där orsaken ligger. Sedan kan det kvitta om vi öser på miljon efter miljon. Det händer ändå ingenting förrän försäkringen omvandlas. Jag undrar, Ralf Lindström: Vad säger finansministern i den regering som nu på ett utomordentligt bra sätt för en så förträfflig politik när ytterligare en halv miljard skall pumpas in i den här försäkringen? Det undrar jag verkligen. Vi moderater har hoppat på en socialdemokratisk motion, som Ralf Lindström uttrycker sig. Ja, det har vi gjort. Men ett bra förslag är ett bra förslag, varifrån det än kommer. I förslaget sägs precis det som försäkringskassedirektören i Stockholm säger, nämligen att vi måste se över hela verksamheten. Vi måste börja från toppen och gå nedåt. Vi skall nog inte bara överföra en del ärenden från centralkontoret till lokalkontoren. I stället är det väl just riksförsäkringsverket som — jag tänker då på översynen i fråga — skall släppa till personal till de olika länen. Därmed har jag absolut inte sagt att det skulle vara något fel på riksförsäkringsverkets tjänstemän. Jag vet att de också utför ett bra arbete. Men det är väl ändå viktigt att vi i samband med decentraliseringen kapar toppen och inte bara så att säga håller på med litet friseringar på botten.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till Gullan Lindblad för hennes fina ord om regeringen, som det var skönt att höra. Jag försäkrar att jag har talat med arbetsskadeutredare, och det gör jag för övrigt varje vecka. Jag har den uppfattningen att man är helt besjälad av strävan att man skall klara den här situationen. Man tror på den nya organisationen. Det är bara det att denna ännu inte så att säga har hunnit sätta sig. Vi kan således inte fordra att den nya organisationen skall fungera helt och fullt — men redan nu tycker jag att den fungerar väl. Sedan till frågan om riksförsäkringsverkets överföring av jobb och verksamhet till lägre instanser. Riksförsäkringsverket har ju genomfört rationaliseringar och kommer säkert att fortsätta att göra sådana. Om det skulle behövas en översyn i detta sammanhang, kommer verket säkerligen att göra en sådan. Det finns ju en lekmannastyrelse, där flera ledamöter av denna kammare — åtminstone rör det sig om två stycken — och även representanter för arbetsmarknadens parter sitter med. Dessa kommer säkerligen att se till att något sker. Jag förlitar mig alltså helt på att det här kommer att fungera. När det gäller utvecklingen ute på lokalkontoren och rädslan där för att verksamheten skall minska alltmer vill jag säga att jag känner mycket litet rädsla i det avseendet. Snarare tror jag att man kan hoppas på en utökning av verksamheten. Den lokalisering av jobb som nu sker på dessa områden kommer att resultera i fler jobb och ett mera meningsfullt arbete på lokalkontoren. Om vi framåt hösten hjälps åt när det gäller att se till att även folkbokföringen läggs på försäkringskassorna, kommer utvecklingen förmodligen att vända. Vi få då en utökad organisation — en organisation som är lyckad, även beträffande folkbokföringen. Vad gäller frågan om ramanslag i stället för förslagsanslag har jag tidigare sagt att en försöksverksamhet pågår. Naturligtvis skall vi invänta resultatet av denna. Gullan Lindblad frågade vem som skall göra översynen i fråga. Jag måste då erkänna att jag inte vet det. Jag kan inte utan vidare stå här och säga att det kommer att bli si eller så. Gullan Lindblad får därför ställa sin fråga till regeringen. Om jag säger någonting nu och det är fel, vore det ju inte bra. Sedan till frågan om väntetiderna. Vi vet inte hur den nya organisationen kommer att påverka kassorna. Jag tror att vi kommer att få en ganska stor omvälvning i och med den här nya organisationen. Jag tror också att det kommer att bli möjligt att minska väntetiderna för arbetskadeärenden. Jag har en känsla av att något är på gång i detta sammanhang. Redan nu kan man ju konstatera att väntetiderna har börjat minska. Till skillnad från Gullan Lindblad — jag tror att det var hon som gav uttryck för en annan uppfattning — tror jag på regeringen.
Herr talman! Jag måste säga att det är dåligt att utskottets talesman inte ens vet vem det är som skall göra utredningen i fråga. Det skall alltså minoritetsledamöter i utskottet behöva läsa sig till i diverse tidskrifter. Mot den bakgrunden är det väl heller inte särskilt förvånande att Ralf Lindström börjar tala om någonting helt annat än det som betänkandet handlar om. Nu för han ju in frågan om folkbokföringen. Är Ralf Lindström medveten om att belastningen när det gäller arbetsskadeförsäkringen och den fruktansvärt svåradministrerade timsjukpenningförsäkring som har införts förmodligen innebär att försäkringskassans personal inte kommer att ha särskilt mycket tid till förfogande för folkbokföringen. Det är, som sagt, en helt annat fråga. Men vi får väl debattera vidare en annan gång. Jag är pessimist i det här sammanhanget. Förr eller senare, Ralf Lindström måste vi i utskottet ta ställning till en förändring när det gäller grundorsaken till hela problemet, nämligen arbetsskadeförsäkringen.
Herr talman! Jag vill fråga Ralf Lindström: Hur länge skall vi behöva vänta på en utvärdering av försöksverksamheten? Enligt min mening måste vi snabbt få en flerårig ekonomisk ram. Vidare är det viktigt att behålla lokalkontorsnätet. Ralf Lindström är inte orolig när det gäller lokalkontoren. Det är däremot jag. Vi måste vara oerhört vaksamma när det gäller medelsbehovet och tilldelningen. De stora ärendebalanserna i dag gör ju att vi måste se till att tillräckligt med medel anvisas. Om en satsning på kassornas utveckling inte sker, kan det enligt min mening komma att innebära att kostnaderna för försäkringssystemet avsevärt ökar. Det i sin tur kan inverka menligt på samhällsekonomin. Jag menar att det övergripande målet måste vara att åstadkomma samhällsekonomisk balans. Det målet kan inte uppnås, om man ensidigt tittar på de administrativa kostnaderna. Det är alltså viktigt att det finns ett samband mellan administrativa kostnader och försäkringskostnader. Vidare är det viktigt att det sambandet klarläggs.
Herr talman! Helt kort vill jag bara, till skillnad från Gullan Lindblad, instämma i det som Ralf Lindström här sade. Han hoppades ju att vi så småningom skall kunna lägga folkbokföringen på försäkringskassorna. Det är klart att Gullan Lindblad är oroad över den belastning som man där redan känner av och som då alltså skulle bli ännu större. Men i så fall måste försäkringskassorna givetvis få ökade resurser. Den frågan får vi dock återkomma till så småningom. Ralf Lindström får ursäkta, men jag och många med mig har inte samma tilltro till regeringen som han när det gäller att snabbt försöka åstadkomma en minskning av de alltför långa och oacceptabla väntetiderna vid försäkringsdomstolarna och försäkringsöverdomstolen. Det är ju just därför som vi vill att detta ges regeringen till känna.
Herr talman! Till Gullan Lindblad vill jag säga att jag inte har ansvaret för utredningsverksamheten i regering och departement. Gullan Lindblad är inte främmande för att ställa frågor till statsråd här i kammaren, och det kan hon göra även i denna fråga — mer bråttom med besked är det knappast. Alla har sagt att arbetsskadeförsäkringen skall diskuteras en annan gång, och då skall vi inte diskutera den nu. Till Kersti Johansson vågar jag säga att vi nog inte behöver vänta så värst länge på en utvärdering av denna verksamhet, men hur länge det blir kan jag inte uttala mig om. Jag har, vilket är ganska naturligt, en betydligt fastare och bättre tro på att regeringen, departementet och riksförsäkringsverket kommer att se till att verksamheten fungerar lika väl som den har gjort hittills, och kanske den fungerar ännu bättre.
Herr talman! Jag kan mycket väl ställa en fråga till socialministern om vem som skall ha ansvaret för denna utredning, men det må ursäktas mig om jag tycker att det är dåligt att utskottsmajoritetens representant inte har så pass mycket kontakter med sin egen regering att han kan ge ett enkelt svar på en fråga. Jag konstaterar att Ralf Lindström icke vill diskutera den verkliga grundorsaken till problemen inom försäkringskassorna, nämligen en omöjlig arbetsskadeförsäkring, som kräver enorma resurser. Däremot vill han diskutera folkbokföring, som mig veterligt inte alls hör till vårt utskotts arbetsområde.
Herr talman! Gullan Lindblad sade i sitt första anförande att arbetsskadesförsäkringen skulle diskuteras senare, och sedan fordrar hon att vi skall ta den debatten nu. Jag förstår inte den debattkonsten.

Herr talman! I reservation 1 till socialförsäkringsutskottets betänkande 14 framför vi moderater vårt förslag om besparingar i sjukförsäkringen. Det är ett för riksdagen välkänt förslag, och jag behöver inte i dag fälla många ord om det. Sjukförsäkringen står, som vi alla vet, inför starkt ökade ekonomiska anspråk både genom nya åtaganden och genom ett sedan någon tid raskt stigande sjuktal. Vi moderater vidhåller att det i ett sådant läge kan vara rimligt att vi alla sjukförsäkrade solidariskt bidrar till försäkringens ekonomi genom att acceptera en viss blygsam självrisk under den första tiden av ett sjukfall. Vi vidhåller den uppfattningen, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservation å I detta betänkande behandlas också ett par frågor som under de närmaste månaderna har väckt stor uppmärksamhet och mycken debatt. Jag syftar på förslaget att avskaffa det s.k. fria sjukhusåret för pensionärer och att införa en avgift vid förlossningsvård på sjukhus. I de frågorna har moderaterna anslutit sig till en bred majoritet i utskottet. Jag vill något motivera varför. När det gäller pensionärerna innebär det förslag som utskottet nu framför genom sin majoritet en för pensionärerna gynnsammare situation än den nuvarande med det s.k. fria sjukhusåret. Det fria sjukhusåret tillförsäkrar visserligen pensionärer helt gratis sjukhusvård under ett helt år, men därefter är de fast för avgiften 55 kr./dag livet ut så länge de behöver sjukhusvård. Med utskottets förslag, som till alla delar sammanfaller med moderata samlingspartiets motion i ämnet, får dessa pensionärer en avgift som är beräknad på samma sätt som för alla andra personer på sjukhus, dvs. med hänsyn till inkomstens storlek, inte inkomstens art — pension, sjukpenning eller något annat. Och den blir lägre, framför allt för de s.k. sämst ställda pensionärerna, under all sjukhusvård livet ut än den blir med nuvarande regler. Det är alltså inte svårt att biträda det förslaget, där vi har fått alla våra synpunkter på regeringens ursprungliga utformning tillgodosedda. I vad gäller den s.k. BB-avgiften gick vi emot den förra gången förslaget framfördes från regeringen. Vi hade ett antal skäl för det avslaget, och de skälen kvarstod ända fram till riksdagsbehandlingen. Följaktligen röstade vi emot regeringens förslag den gången. I dag gäller inte de skälen, men vi hade ett annat skäl, som fick oss att denna gång yrka avslag på regeringens förslag — helt enkelt att förslaget var så utformat att det enligt vår mening inte kunde = Prot. 1986/87:119 genomföras. Det fungerade inte. Även på den punkten har vi vunnit gehöri 8 maj 1987 utskottet, och den brist i förslaget som vi påtalade kommer att undanröjas innan förändringen träder i kraft. Därmed kvarstår inga skäl för oss att yrka avslag på det förslaget. Vi har alltså kunnat ansluta oss till utskottsmajoriteten i det avseendet. En liten sak: De olika förändringar som man gör i sjukförsäkringen leder till konsekvenser i vad gäller avgiftssättningen. Det kan bli både plusoch minusposter och inte alltid så lätt att genomskåda. Moderata samlingspartiets beräkningar av vilken avgift som behövs i sjukförsäkringen finns presenterade i reservation 6. Jag hänvisar till den reservationen och yrkar bifall till den. I övrigt yrkar jag på alla punkter bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas bidrag till sjukförsäkringen m.m. Bl.a. berörs kompensationsnivån i sjukpenningförsäkringen, pensionärernas vårdavgifter vid sjukhusvård och avdrag från föräldrapenning vid förlossningsvård. För läkemedelsoch resekostnader föreslås också ändringar. Anslagen till sjukförsäkringen tar en stor del av statsbudgeten. Vad som är särskilt viktigt är att de som drabbas av långa sjukperioder får ett fullgott skydd. Kostnaderna stiger också kraftigt när det gäller vårt sociala skyddsnät. Man kan därför inte undvika att se över vad man eventuellt kan spara också på detta stora område. Besparingar får dock inte drabba grupper där tryggheten redan nu är dålig eller där den bör byggas ut. Flera av de frågor som behandlas i betänkandet har vi i utskottet kommit fram till i stor enighet. Ett sådant exempel är att ungdomar under 16 år som förvärvsarbetar bör få rätt att tillhöra sjukförsäkringen. Utskottet anser att regeringen snarast bör lägga fram ett sådant förslag för riksdagen. De förändringar som föreslagits av regeringen beträffande reseoch läkemedelskostnader råder det också enighet om. Från folkpartiets sida har vi fått igenom två förslag då det gäller pensionärernas vårdavgift vid sjukhusvård. I båda fallen är det en förbättring för pensionärerna i förhållande till regeringens förslag. Vi föreslog i vår partimotion att pensionärernas avgiftsfria år skulle upphöra först den 1 januari 1988 i stället för redan den 1 juli 1987, som regeringen föreslagit. Det sker då en samordning med de höjda bostadsbidragen, och många kompenseras därigenom för den kostnad som sjukhusavgiften kan komma att innebära. Vi har också fått gehör för vår ståndpunkt, som bl.a. framförts i en motion av Barbro Sandberg och Charlotte Branting, att pensionärer som endast har folkpension, pensionstillskott eller låg ATP inte skall betala full avgift för sin sjukhusvård. Socialutskottet framförde ju samma synpunkter i sitt yttrande till socialförsäkringsutskottet. Samma regler som gäller för sjukpenningplacerade bör tillämpas även för pensionärer, nämligen att högst en tredjedel av sjukpenningen eller i det här 57 fallet pensionen bör betalas i avgift, när vederbörande ligger på sjukhus. Om denna regel tillämpas kommer de som har lägst pension att behöva betala endast ca 28 kr. per sjukhusdag i dagens läge. Denna beräkningsregel bör vara schabloniserad och enkel att tillämpa. Det bör regeringen, som skall utforma förslaget, tänka på. Dessutom bör nedsättning kunna ske på grund av särskilda behov. På ett par punkter har vi folkpartister reserverat oss. I reservation 2 framhåller vi att det statsfinansiella läget gör det nödvändigt att finna besparingsmöjligheter även inom socialförsäkringen. Men det gäller då att finna en metod som innebär att belastningen på varje enskild individ blir så liten som möjligt och att denna mindre belastning sprids på många människor. Vi föreslog därför redan i vår motion Sf349 att kompensationsnivån inom sjukpenningförsäkringen borde sänkas från 90 till 80 26 under de 30 första dagarna under ett år. För den som har en genomsnittlig sjukpenning medför förslaget en sänkt ersättning per dag på ca 23 kr. före skatt. Efter skatt skulle väl bortfallet för många bara bli 12-15 kr. per dag. Statskassan skulle däremot få ett tillskott på 847 milj.kr. Ungefär tre fjärdedelar av alla sjukfall varar en till sex dagar. I genomsnitt är varje sjukförsäkrad sjukskriven 1,7 gånger per år. För ”Genomsnittssvensson” skulle alltså en sänkt kompensationsnivå få ganska marginella effekter. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservation 2. Det är ett allmänt önskemål — inte minst från regeringens sida — att vi genom olika åtgärder skall försöka få en så lugn avtalsrörelse som möjligt 1988. Härigenom skulle vi ju också kunna begränsa inflationen. Enligt vår mening är det i detta läge inte riktigt att begära höjda uttag av arbetsgivaravgiften och därmed minska utrymmet för nästa avtalsrörelse. Vi yrkar avslag på förslaget om höjda socialavgifter med hänvisning till att andra finansieringsmöjligheter bör sökas.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

Herr talman! Regeringens löfte till pensionärerna om stöd till de sämst ställda grupperna klingade tämligen falskt när vi blev varse vilka indragningar i förmåner som regeringen planerade. Eftersom det var de sämst ställda som skulle få tillgång till de förmåner man hade råd att spendera, när engångsskatten på andras pensionsförmåner togs in till statskassan, blev bestörtningen stor när det framgick att man hade förslag om att dra in det kostnadsfria sjukvårdsåret. Hur kunde detta stämma med de givna löftena? Det stämde naturligtvis inte alls. I stället för att fördela till de bäst behövande gav regeringen mera till dem som hade höga inkomster och smulor till dem = Prot. 1986/87:119 med låga pensioner. Om de dessutom var sjuka fick de dyrt betala för sina 8 maj 1987 förmåner. Det var inte någon Robin Hood-anda som låg bakom förslaget utan i stället en snål finansminister, som på alla sätt försökte plocka in pengar till statsbudgeten. Det är i och för sig vad han skall syssla med, men när en sann socialdemokrat gång på gång tar avstånd från solidarisk fördelning, kan man inte längre betrakta regeringen som annat än en grupp människor som försöker att urholka välfärden. Många äldre har i brev och telefonsamtal hört av sig och visat, genom att berätta om sina försämrade inkomster, att deras vardag inte avspeglar att de sämst ställda pensionärsgrupperna blev de stora vinnarna. Tvärtom har ökade avgifter och taxor, indragen service och osäkerhet i vårdutbudet gjort deras tillvaro än mer problematisk. Till detta kommer att de inte heller skall kunna vårdas kostnadsfritt som de räknat med. Det hade kunnat ge förutsättningar att bibehålla bostaden och möjliggjort rehabilitering. Detta gav oss centerpartister anledning att i en motion uttrycka vår uppfattning om ett bibehållande av det avgiftsfria sjukvårdsåret. Under behandlingen i utskottet har regeringspartiet fått anledning att skriva sin minister på näsan att det var illa nog att ta bort friåret med nuvarande regelsystem. Utskottet har valt att uttala att samma regler skall gälla för pensionärer som för andra försäkrade när det gäller sjukvårdsavgiften. Det är en förbättring av förslaget, men det tar inte bort konsekvenserna. Förslaget innebär en betydande merkostnad för en enskild pensionär. Att man sedan senarelägger ikraftträdandet visar väl bara att regeringsförslaget var dåligt genomtänkt. Trots att förändringar gjorts har vi i centern inte funnit anledning att ändra vårt ställningstagande. Vi anser fortfarande att det finns skäl för att bibehålla det fria sjukvårdsåret. Gruppen pensionärer med låg inkomst är fortfarande mycket stor. Drabbas man dessutom av sjukdom, finns det ytterligare skäl som talar för att detta verkligen är gruppen sämst ställda pensionärer. I centern är vi beredda att ge dessa personer ett verkligt stöd. När det gäller handläggningen av den s.k. BB-avgiften har vi i centern inte heller ändrat uppfattning. Barnfamiljerna måste kunna få uppleva att samhället vill ge det stöd som är möjligt för att underlätta för föräldrar att välja att föda barn. Att av finansiella skäl ta bort förmåner som funnits under många år anser vi inte vara försvarbart. BB-vistelsen vid en normalförlossning bör alltså även fortsättningsvis vara kostnadsfri. I samband med förhandlingar före jul med huvudmännen för sjukvården fanns inte någon antydan om att det skulle sättas en avgift på den vården, och det var en smula överraskande att då återfinna den i propositionen. Nu är utskottet berett att följa regeringens förslag, och det är väl bara att beklaga att inte samtliga partier, som ställde upp mot förslaget 1985, gör så även i dag. Vi från centern anser att det borde ha funnits ett utrymme för vissa undantag när det gäller sjukhusvård, detta speciellt då det gäller förlossningsvården. Mödravårdscentralens konsultationer och likaså besöken på barnavårdscentralen är kostnadsfria. Den kedjan borde ha fått vara obruten. Det bör vi kunna bjuda mödrarna på. 39 I betänkandet återfinns också ett motionskrav som ställts under ett antal år och som gäller egenföretagares karenstid i sjukpenningförsäkringen. Det gäller den nuvarande åldergränsen 55 år för övergång till kortare eller ingen karenstid. Detta krav föreligger inte när det gäller löntagare, och det är då inte logiskt att egenföretagare skall ha sådana restriktioner. Vi har i vår reservation närmare utvecklat skälen till vårt ställningstagande. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 8.

Herr talman! För några veckor sedan fattade vi beslutet här i riksdagen att höja basbeloppet och att göra vissa förbättringar inom det kommunala bostadstillägget för pensionärer. I dag skall en del av räkningen betalas, genom att pensionärernas fria år på sjukhus slopas. Pensionärernas fria år på sjukhus har varit en omistlig grundtrygghet. Det vittnar de hundratals brev om som jag har fått sedan förslaget har blivit känt. Det är brev från pensionärsföreningar, som på möten enhälligt antagit protestskrivelser mot regeringens förslag. Det är brev från enskilda, med beskrivningar av vad det skulle ge för ekonomiska konsekvenser i det egna fallet, om sjukdom skulle medföra längre tids vistelse på sjukhus.

om dagen vid sjukhusvård. Givetvis kan vi som har en väl tilltagen lön tycka att 32 kr. är en överkomlig summa. Men för en pensionär, med 96 kr. om dagen, blir det en ekonomisk påfrestning. En månads vård kommer att kosta över 1 000 kr. Därtill kommer att det efter tre månaders sjukhusvård görs en första prövning av om det kommunala bostadstillägget skall dras in. Vad hjälper det att vi har genomfört höjningar av bostadstillägget, om man ändå riskerar att bli av med det helt och hållet. Reglerna för indragning av det kommunala bostadstillägget bestäms av kommunerna själva, med ledning av rekommendationer från Kommunförbundet. Normalgrunden är att bostadsbidraget dras in för den som stadigvarande vistas på vårdinrättning. Här är det alltså en fråga om tolkning av regler, och ordet stadigvarande tolkas olika i kommunerna. Vid bedömningen tar man hänsyn till patientens ålder och till diagnos. Avgörande betydelse har det också om pensionären kan åka hem på permission. Gränsen för detta har satts till permission en gång per månad. När det inte finns några givna direktiv som talar om efter vilka exakta grunder man skall dra in det kommunala bostadstillägget, finns det en uppenbar risk för godtycke. Givetvis är det lättare för en pensionär som har en anhörig i bostaden att uppfylla kravet på att kunna åka hem en gång i månaden på permission. Men om nu det kommunala bostadstillägget försvinner under sjukhusvistelsen och pensionären dessutom skall betala en avgift för sjukhusvården, finns det — Prot. 1986/87:119 knappast någon möjlighet för den sjuke att behålla sin bostad. Ett 8 maj 1987 överhängande hot om att mista sin bostad och samtidigt vara sjuk gör förmodligen, det tror jag, att den sjuke blir ännu sjukare i stället för frisk. Regeringen har nu börjat slå in kilar i vårt generella trygghetssystem. Ett fritt år för alla pensionärer, utan prövning, det är en viktig del i den generella trygghetspolitiken. Att införa avgifter, där en del får betala mer och andra mindre och det finns ytterligare möjligheter till nedsättning för de sämre ställda, är en eftergift för den selektiva socialpolitik som främst förespråkas av de borgerliga. Den som har pengar skall betala för sig och den som inte har råd får fattighjälp. Än så länge får förtidspensionärerna behålla sitt fria år. Men förmodligen är det bara en tidsfråga. Om vi skulle få en borgerlig regering vid nästa val, har faktiskt socialdemokraterna öppnat dörren för de borgerligas politik, med ytterligare försämringar av vårt trygghetssystem. Jag undrar vad socialdemokraterna egentligen skulle ha för argument att sätta emot när de borgerliga kommer att föreslå att även förtidspensionärernas fria år skall dras in. Med den politik som socialdemokraterna har genomfört under den här perioden, har man faktiskt inte mycket att säga. Det är inte bara pensionärerna som skall betala för sjukhusvård från den 1 januari 1988. Regeringen inför tillsammans med moderater och folkpartister även avgifter för förlossningsvård. När regeringen 1984 första gången försökte att avgiftsbelägga förlossningsvården, avslog riksdagsmajoriteten förslaget med motiveringen att BB-avgifter står i strid med principen om att mödravården och förlossningsvården bör vara avgiftsfria. Två år efter det att vi skrev i betänkandet att den fria förlossningsvården var en princip som vi borde slå vakt om kan vi se att folkpartiet och moderaterna hoppar av från de här principerna. Det gör att man får känslan av att den gången vi tillsammans avslog förslaget om BB-avgifterna var det inte av omsorg om mödrarna utan enbart för glädjen att få ge regeringen en knäpp på näsan. Även BB-avgifterna motiveras av förespråkarna utifrån rättvisekrav, dvs. alla skall betala, oavsett om det är sjukhusvård eller förlossningsvård. Men om man hävdar att förlossningsvården skall betraktas som övrig sjukhusvård är det väl logiskt att även betrakta mödrahälsovården som övrig förebyggande vård inom primärvården. Det måste vara mycket svårt att i fortsättningen hävda att just den förebyggande mödrahälsovården skall ha en särställning. Förmodligen blir nästa steg att avgiftsbelägga även mödrahälsovården. Det går så när man börjar luckra upp gamla principer. Patientavgifterna inom sjukvården utgör endast en mycket liten del av landstingets inkomster. De motsvarar ca 2 70. Ur finansieringssynpunkt har de alltså nästan ingen betydelse alls. Det vore mycket lätt att ersätta avgifterna med en ökad skatt. Däremot har avgifterna inom vården stor betydelse för den enskilde. Avgifter innebär alltid en begränsning av vårdefterfrågan, och det är också det som är avsikten med avgifter. Man skall tänka sig för innan man söker vård, så att man inte springer i väg i onödan. Just det skälet att ingen skall behöva göra ekonomiska överväganden om huruvida man har råd med mödrahälsovården och att ligga på BB så länge som man behöver det har varit grunden för den avgiftsfria mödrahälsovården och förlossningsvården. Införandet av BB-avgifter sammanfaller på ett mycket olyckligt sätt med minskningen av slutenvårdsplatserna inom sjukvården. Försök pågår litet här och där i landet med tidig hemgång från BB. Om den nyblivna mamman själv väljer att gå hem dagen efter förlossningen och får kvalificerad hjälp hemma, så kan den tidiga hemgången givetvis vara bra. Men det är här bara fråga om en försöksverksamhet, och det finns inte på långt när resurser för att alla skall kunna få en kvalificerad hjälp i hemmet. När förlossningsvården inte längre är gratis, utan medför att man i efterskott får ett avdrag på föräldrapenningen, kommer kvinnor från låglönefamiljer att göra en bedömning av hur många dagar de har råd att ligga på BB efter förlossningen. Om de går hem därför att de har gjort bedömningen att detta blir billigare, får de själva ta konsekvenserna. Det är bara i de sjukvårdsområden som har utbyggda resurser för tidig hemgång som mammorna kan räkna med att få hjälp hemma. Vi vet inte vilka konsekvenser den tidigare hemgången kommer att få för hälsan hos mamman och barnet. Vi har nu i Sverige den lägsta spädbarnsdödligheten i världen. Det råder inga delade meningar om att detta är ett resultat av den vård som alla blivande och nyblivna mammor får. Genom införande av avgifter blir givetvis inte själva vården sämre, men alla kommer inte att i samma utsträckning som tidigare anse sig ha råd att fullt ut ta del av vården. På sikt kan man på detta sätt äventyra omistliga värden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 9 vid betänkandet.

Herr talman! Sjukförsäkringen, som vi nu behandlar, är av väsentlig betydelse för hela befolkningen, och därför är det av särskild vikt att den är ändamålsenligt utformad och täcker de behov medborgarna har. De sammanlagda utgifterna är imponerande. De uppgår till över 38 miljarder kronor. 85 90 bekostas genom socialavgifter och 15 20 över statsbudgeten. Vi har här att ta ställning till en mängd motionskrav och även till förslag från regeringens sida. Jag skall beröra några av förslagen. Det har framförts motionskrav om ökade möjligheter till anslutning till sjukförsäkringen. Utskottet biträder förslagen om att 16-årsgränsen skall slopas, vilket har berörts även tidigare här i dag. Jag går så över till frågan om kompensationsnivån. Sjukförsäkringen har under en följd av år varit ett populärt besparingsmål bland de borgerliga partierna. De har dock velat använda olika metoder och lagt fram olika förslag vad gäller de belopp som skall dras in. Gemensamt för förslagen har dock varit att besparingarna har riktat sig mot privatanställda arbetare. Bl. a. var förslaget om karensdagar enbart riktat mot privatanställda arbetare. Nivåbegränsningarna berör en litet större grupp. De drabbar alla arbetare, men inte tjänstemännen. De nu förevarande förslagen är alltså olika till sin karaktär. Moderaterna vill dra in 2 miljarder kronor från sjukförsäkringen genom sänkning av kompensationsnivån till 80 96 för de första tre månaderna av ett år. För långtidssjukskrivningar gör man dock ett undantag — efter tre månader skall Prot. 1986/87:119 det alltid ges 90 26 kompensation. Men samtidigt föreslås en generell 8 maj 1987 Folkpartiet vill dra in 1 miljard kronor på sjukförsäkringen. Detta föreslås BEIRA ske genom att endast 80 26 kompensation skall ges under de första 30 dagarna per år. Vad som händer vid långtidssjukskrivning har man inte sagt någonting om. Inte heller om föräldraförsäkringens nivå säger folkpartiet någonting, men det finns en automatisk koppling mellan sjukpenningen och föräldraförsäkringens nivå, och folkpartiets förslag innebär alltså ytterligare besparingar. Till det kan man också lägga folkpartiets förslag att ersättning inte skall utgå för insjuknandedagen, vilket vi tidigare diskuterat. De som inte har sjuklön drabbas ju direkt av detta. Centern har den här gången varit enig med regeringen om en 90-procentig kompensationsnivå. T. o. m. SAF har nu insett att man inte kan ha alltför låg kompensationsnivå i sjukförsäkringen och har tillsammans med LO lagt fram förslag som innebär att nuvarande orättvisor i samband med ersättningen vid korttidssjukdom skall avskaffas. De tre borgerliga partierna har alltså tre olika förslag i en så viktig fråga som sjukförsäkringen. Från socialdemokratiskt håll yrkar vi avslag på alla besparingar av här nämnd typ i sjukförsäkringen. Man behöver ha en 90-procentig kompensationsnivå när man är sjukskriven. En annan fråga som har varit uppe till diskussion är pensionärernas vårdavgifter vid sjukhusvård. Vid sjukhusvård utges från försäkringen en ersättning till dem som bedriver vården, alltså till sjukvårdshuvudmännen. För den sjukpenningförsäkrade görs samtidigt ett avdrag från sjukpenningen om 55 kr. per dag, dock högst en tredjedel av sjukpenningbeloppet. För personer med hel pension utgår då ersättning från försäkringen till sjukvårdshuvudmannen för högst 365 dagar. Därefter betalar enligt de nuvarande reglerna den försäkrade en egen avgift. Motivet till den avgiftsfrihet under 365 dagar som infördes i etapper fram till 1970 var att man skulle förbättra försäkringsskyddet i samband med att vårdavgifterna för sjukhusvård höjdes. Ett annat motiv var att göra sjukhusvård på grund av mer akuta sjukdomar avgiftsfri, till skillnad från vad som var fallet vid varaktig sjukhusvistelse. Det har dock hänt ganska mycket sedan 1970. Bl.a. har pensionärernas ekonomiska förhållanden avsevärt förbättrats. ATP-pensionärerna har också blivit allt fler, och folkpensionsförmånerna har successivt höjts. Dessutom har vi nyligen på regeringens förslag fattat beslut om att det kommunala bostadstillägget skall höjas kraftigt den 1 januari 1988. Den ståndpunkt som vi med ganska bred majoritet har kommit fram till i utskottet är att det nu saknas motiv för att ha kvar särbestämmelserna för pensionärer och att det är möjligt att avskaffa dem. Vi har i denna fråga fått ett yttrande från socialutskottet, där man tillstyrker denna förändring men där man också pekar på att det behövs en generell begränsningsregel, vilket har tagits upp i flera motioner. Utskottet föreslår därför den förändringen i regeringens förslag att en generell begränsning införs. Denna kommer, som Nils Carlshamre tidigare påpekat, att innebära att man för all framtid får en 63 lägre avgift. Förslaget medför alltså inte den belastning på pensionärerna som tidigare bl.a. Margé Ingvardsson gjort gällande. På lång sikt kan förslaget snarare innebära en förbättring. Vi begär alltså ett förslag från regeringen om en begränsningsregel. Vi begär också att den utvidgade avgiftsskyldigheten inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1988. En annan fråga som varit uppe till diskussion är avdraget från föräldrapenningen. Jag måste genast säga att det här handlar om 55 kr. per dag. Det låter på centern och vpk nästan som om digerdöden skulle komma över oss, men det handlar alltså om ett avdrag på 55 kr. per dag. Utskottet säger att det inte är motiverat att ha skilda regler för sjukhusvård på grund av sjukdom och sjukhusvård i samband med förlossning. Vi begär att man skall göra en annan lagteknisk reglering än den som föreslås i propositionen. Vi säger från utskottets sida att det också behövs en regelöversyn med hänsyn till besluten om timberäknad sjukpenning. Man behöver alltså se över dessa avdrag totalt sett, så att man får gemensamma regler för likadan vård på sjukhus. När det sedan gäller socialavgifterna har vi olika uppfattningar i partierna. Från socialdemokratisk sida är vi beredda att bekosta en bra sjukförsäkring genom en höjd sjukförsäkringsavgift. Vi behöver också höja arbetsskadeavgiften och arbetsmarknadsavgiften för att klara de åtaganden vi har gjort på arbetsskadeförsäkringens och arbetslöshetsförsäkringens områden. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer. Jag måste få säga några ord till folkpartiet, som menar att besparingarna på sjukförsäkringen ger en så liten belastning på varje individ eftersom man sprider ut dem på så många som möjligt. Ett sådant påstående är inte sant. Som jag tidigare har påpekat riktar sig detta mot de människor som inte har sjuklön. Alla sjukpenningförsäkrade har inte sjuklön. Därför är en sådan beskrivning av förslagen inte sanningsenlig. Jag tycker nog att centerns företrädare skall vara litet försiktiga med de uttryck de väljer. Vi fick här höra en lång harang om hur man missgynnat de sämst ställda pensionärerna. Man ger smulor till dem som har låga pensioner osv. Debatten om pensionerna har vi fört tidigare. Jag hoppas att Kersti Johansson tar del av resultatet av den debatten, där man kunde visa att de sämst ställda pensionärerna var de som hade låg ATP, och inte fick del av kommunalt bostadstillägg och som dessutom betalade skatt. De fick stöd genom att vi gick in i systemet och gjorde förändringen med basbeloppet. Det sägs också från centern att det inte var försvarbart att betala 55 kr. per dag när man ligger på BB, vilket man ju inte gör så ofta. Men för några år sedan var det t.o.m. försvarbart att införa tre karensdagar i sjukförsäkringen, något som riktade sig till alla privatanställda arbetare i vårt land. Jag tycker nog att man skall vara litet försiktig med orden från centerpartiets sida när det gäller de sociala trygghetssystemen.

Herr talman! Vad säger pensionärsorganisationerna, Lena Öhrsvik, när socialdemokraterna hävdar att pensionärerna har det så bra att det inte längre är motiverat med ett fritt år på sjukhus? Jag har inte sett att en enda pensionärsorganisation ställer upp på regeringens förslag. Tvärtom har man — Prot. 1986/87:119 rakt över uttalat protester mot regeringens förslag att slopa det fria året för 8 maj 1987 pensionärerna. Antalet ATP-pensionärer har ökat, säger Lena Öhrsvik. Javisst. Men det är fortfarande över 350 000 pensionärer som bara har folkpension. Huvudparten av dessa är kvinnor, Lena Öhrsvik. Detta förslag drabbar kvinnor i högre utsträckning än det drabbar män. Om man sedan ser på sjukligheten finner vi att vi i det här landet har ett klart samband mellan låg inkomst, låg socialgrupp och hög sjuklighet, dvs. de som har låga inkomster, låga pensioner uppvisar också en större sjuklighet än befolkningen i övrigt. Det finns dokumenterat. Pensionärer i allmänhet är dessutom mer sjuka än folk i arbetsför ålder. 70 96 av alla vårddagar under ett år inom slutenvården tas i anspråk av människor över 65 år. Detta drabbar alltså pensionärerna extra hårt. Dels är de mer sjuka än befolkningen i övrigt, dels har de mindre pengar. Det kommunala bostadstillägget är en kompensation, säger Lena Öhrsvik. Men vad har man för glädje av ett höjt KBT om man riskerar att helt och hållet bli av med det efter tre månaders vistelse på sjukhus? Jag tycker att det är ovärdigt en socialdemokratisk regering att lägga fram ett sådant förslag. Det är början till en uppluckring av vårt generella trygghetssystem. När det gäller mammorna och BB-avgiften säger Lena Öhrsvik: 55 kr. om dagen är väl ingenting. Jag tror inte att man riktigt har klart för sig vilken ekonomisk verklighet många unga familjer i dag lever i och vad det kostar att få ett barn, alla utgifter som man har. Då är 55 kr. om dagen i avgift för sjukhusvården en post man måste ta med i beräkningen. Jag fruktar att många gör den beräkningen att de får avstå från förlossningsvården och åka hem några dagar tidigare för att spara de kronorna. Jag skulle vilja fråga er som förespråkar införandet av BB-avgiften, socialdemokraterna, folkpartisterna och moderaterna: Kan ni ge garantier för att nästa steg inte blir att ni föreslår att man skall avgiftsbelägga mödrahälsovården, och hur länge kommer förtidspensionärerna att få behålla sitt avgiftsfria år på sjukhus? Man säger nu att det är rättvisa och att alla grupper betalar för sjukhusvården, men så är det inte. Det finns en stor grupp som klarar sig också i framtiden. Det är de offentliganställda — vi riksdagsledamöter t.ex. — som har en fri sjukhusvård under ett obegränsat antal dagar. De offentliganställda har den rätten enligt avtal. Men när regeringen nu har klampat in ordentligt i avtalsrörelsen, finns det väl risk för att man har synpunkter på detta också och kommer med rättvisekrav. Kommer de offentliganställda att få behålla sin avgiftsfria sjukvård? Om det blir så, tycker i alla fall jag att det kommer att kännas litet besynnerligt nästa gång jag hamnar på sjukhus och kanske delar rum med en pensionär med låg folkpension som tvingas betala för vården, medan jag, som har min lön, ligger där helt avgiftsfritt.

Herr talman! Att slopa ålderspensionärernas friår i sjukvården ser vi i centerpartiet som en oacceptabel försämring för de sämst ställda pensionärerna. Att införa samma regler för pensionärer som för andra försäkrade är, som jag tidigare sade, en förbättring av ett från början mycket dåligt förslag. Vi anser emellertid inte att detta är till fyllest. Vi hävdar att pensionärerna skall ha sitt avgiftsfria år. För de sämst ställda är det absolut nödvändigt. Det är fortfarande alltför många som har alltför låg pension. När det gäller BB-avgiften handlar det inte alls om, som Lena Öhrsvik uttryckte sig, digerdöden. Det är viktigt för centerpartiet att föräldrarna känner att samhällets resurser står till deras förfogande inför en så livsavgörande händelse som det är att få en ny familjemedlem. Förslaget om avdrag från föräldrapenningen vid förlossningsvård har ju tidigare varit uppe i riksdagen. Den gången ansågs det att förslaget stod i strid med principen att mödravården och förlossningsvården bör vara gratis. Det har inte framkommit några nya argument sedan detta beslut fattades. Det finns heller ingen anledning att gå ifrån det fattade beslutet. Lena Öhrsvik säger att när det gäller de sämst ställda skall vi vara försiktiga i centerpartiet. Vi har oändligt många gånger i debatten i riksdagen framfört förslag om hur man skall finansiera ett undanröjande av orättvisor för de grupper som har det sämst. Det är något som vi verkligen har jobbat med i centerpartiet. Vi kommer aldrig att ge avkall på den principen.

Herr talman! John Andersson har i en interpellation till mig frågat om jag är beredd att vidta nödvändiga åtgärder så att kommuner kompenseras när sysselsättning förloras i samband med att reservat av riksintresse inrättas. John Andersson påpekar i sin interpellation att det har rått en bred enighet om att vissa områden skall skyddas mot exploatering. Jag delar den bedömningen liksom att det vid avsättande av mark för naturvårdsändamål är viktigt att få förståelse och medverkan från berörda kommuner och de människor som bor där. Skydd och vård av värdefull natur är en betydelsefull uppgift för samhället. Hänsyn tas alltid till olika andra anspråk i samband med förberedelsearbetet inför reservatsbildning m.m. Jag är därför inte beredd att verka för att kommunerna får någon särskild kompensation för de sysselsättningstillfällen som kan falla bort i samband med avsättande av mark för naturvårdsändamål. Det är ju också så att ett aktivt naturvårdsarbete i vissa fall på sikt kan ge nya arbetstillfällen. Jag tänker då i första hand på friskvård, rekreation och = Prot. 1986/87:119
OR ENApkasatkom. 2 Fe RE = PIE munerna vid bildande Herr talman! Jag får tacka miljöoch energiministern för svaret på min av naturreservat Vi är tydligen överens i några avseenden. Jag tänker bl.a. på det viktiga i att man får förståelse och medverkan från de berörda kommunernas och deras invånares sida när stora områden avsätts för naturvårdsändamål. Jag anser det skäligt och nödvändigt att olika verksamheter tar hänsyn till naturvården. Naturvården får i alltför stor utsträckning ta hänsyn till andra intressen. Min egentliga fråga var om ministern är beredd att vidta några åtgärder, så att någon form av kompensation lämnas till kommuner där sysselsättning förloras på grund av att restriktioner införs beträffande stora markområden. Men av svaret framgår att ministern är mycket avvisande, tydligen inte ens beredd att diskutera i denna riktning, vilket jag beklagar. Enligt min mening finns det några aspekter man kan lägga på denna fråga och som det borde finnas anledning att diskutera, inte minst från naturvårdssynpunkt. Först och främst anser jag att man inte skall behöva diskutera olika sorters ersättning så snart restriktioner införs eller när beslut fattas om att vissa områden skall sparas från framtida påverkan. Nej, min fråga avser situationer när det handlar om mycket stora områden och där det finns ett klart uttalat riksintresse för att områdena skall skyddas. Man tycker det borde vara ett riksintresse att man också gör rätt för sig. Jag menar inte att man t.ex. mycket preciserat skall ange visst pris per hektar eller i andra former sätta ett pris. Det är alltså inget stelbent system som jag är ute efter. Birgitta Dahl måste väl ändå hålla med mig om att det kanske har en viss betydelse för att få förståelse och medverkan, om man samtidigt kan få hjälp till att starta verksamheter som ger nya arbeten i stället för dem som förloras när restriktioner införs. Det är högst troligt att, som ministern antyder i svaret, ett aktivt naturvårdsarbete och tillgång till naturreservat kan ge nya arbetstillfällen. Men det behövs kanske ett aktivt stöd från samhällets sida för att detta skall komma i gång. Det finns några kommuner i Norrland där hälften —i en del fall mer än hälften — av kommunernas arealer är skyddade. Man skall ha i minnet att det då handlar om mycket stora arealer. Till detta skall läggas att det i en del fall handlar om små kommuner som också har haft stora befolkningsminskningar. Det är också helt klart att det i ett sådant läge kan bli stora konfliktsituationer som är till skada för både naturvård och andra intressen. Jag vill än en gång beklaga att ministern inte anser sig kunna diskutera frågan om kompensation i någon form i de fall som jag har aktualiserat i interpellationen. Såvitt jag förstår finns det inga dörrar öppna härvidlag för sådana diskussioner.
Herr talman! Jag har ett flertal skäl för att avvisa den väg som John Andersson vill gå. För det första anser jag att det vore fel att försätta oss i en situation där vi skulle behöva köpslå om naturvården. För det andra handlar det visserligen om stora arealer, men det är mycket små arealer som i själva verket är produktiv skogsmark. För det tredje är det enligt min mening olämpligt att i onödan förstora den redan i dag ofta överdrivna motsättningen mellan naturvård, miljöskydd och sysselsättning. Den väg man i stället skall gå är den aktiva regionalpolitiska vägen som regeringen har valt. Vi måste arbeta med att skaffa fram varaktig sysselsättning i utvecklingsbara näringar som inte ständigt kommer i konflikt med naturvård i t.ex. Norrlands inland. Det är en mycket klokare och bättre väg att gå. Jag tror mig veta så mycket om norrlänningarna — som är bra — att de inte ställer dessa krav för att de är emot naturvård utan för att de vill ha jobb.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det kan vara så att man inte kräver ersättning för att man är emot naturvård. Däremot råder det inget tvivel om — och det torde väl Birgitta Dahl vara medveten om — att det har ställts krav från bl.a. fackliga organisationer som tydligen anser att man går miste om sysselsättning. Organisationerna tycker att de blir orättvist behandlade, eftersom de och även kommunerna skall betala för något som är av riksintresse. Jag anser inte heller att det skall vara någon köpslagan eller auktion om dessa områden. Inte heller är jag ute efter att överdriva de motsättningar som finns. Däremot vet jag att det finns ett motstånd mot att skapa sådana här områden. Jag har ett exempel på en kommun, där varenda remissinstans har sagt nej till inrättandet av ett sådant område. Det är här fråga om tio organisationer, politiska partier, företag och fackföreningar. Jag har förståelse för en sådan reaktion. Det är med den utgångspunkten jag har ställt frågan om det inte vore möjligt att diskutera huruvida samhället bör ställa upp och hjälpa kommunen på traven, så att den i framtiden kan utnyttja området. Jag förnekar inte att ett sådant här område kan ge mycken sysselsättning i framtiden, men det gäller ju att komma i gång med verksamheten. Vidare är det så att en del av kommunerna i norr inte har någon mark alls som berörs, medan andra kommuner däremot har över 60 92 av sin areal skyddad. Jag tror att det vore fel att helt förneka att det här har förekommit konflikter, och det är i avsikt att försöka lösa sådana konflikter som jag har ställt denna fråga. Jag är anhängare av att vi så långt det är möjligt skall skydda vår natur.

Öm användninsen dv Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat industriministern om han är SPEER returpapper beredd att vidta åtgärder som innebär att insamlingen av returpapper kan fortsätta oförändrad utan störningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den insamling och återanvändning av returpapper som byggts upp i Sverige är av stort värde utifrån både miljöoch naturresurssynpunkt. Den har medfört att efterfrågan på en av våra viktigaste naturresurser, skogen, har kunnat hållas tillbaka samtidigt som avfallsmängderna minskats. En användning av returpapper kan också minska behovet av energi, t.ex. i form av el, i massaoch pappersindustrin. Det är viktigt att pappersåtervinningen fungerar bra och vidareutvecklas även i framtiden. Användningen av returpapper har ökat i Sverige från 315 000 ton år 1975 till 748 000 ton år 1986. Returpapper utgör därmed numera drygt 10 90 av den svenska pappersindustrins totala förbrukning av träfiberråvara. Förbrukningen av returpapper i form av tidningar och tidskrifter har under perioden 1975-1986 ökat från 90 000 ton till 344 000 ton. Hushållsinsamlingen svarar för större delen av denna mängd. År 1975 användes 62 000 ton som samlats in från hushållen, och år 1986 användes 260 000 ton. Man kan räkna med att omkring hälften av hushållens konsumtion av tidningar och tidskrifter nu återvinns för produktion av nytt papper. Det är viktigt att det papper som samlas in verkligen kommer till avsedd användning. Det har funnits vissa farhågor för att pappersindustrin inte skall kunna ta hand om allt papper. Av den anledningen kallade jag nyligen de berörda parterna till överläggningar. Vid dessa överläggningar gjordes en noggrann genomgång av utvecklingen av pappersinsamlingen och industrins kapacitet för att ta hand om papperet. Från pappersindustrins sida redovisades härvid bl.a. att man räknar med att kapaciteten byggs ut de närmaste åren till 400 000-430 000 ton/år. Mot denna bakgrund anser jag inte att det för närvarande finns någon anledning till oro för att insamlat papper inte skall kunna tas om hand. Jag kommer emellertid även i fortsättningen att följa utvecklingen noggrant.
Herr talman! Jag hör ofta från den här talarstolen att man är besviken över det svar som lämnats. Nu vill jag vara så ovanlig att jag tackar för ett som jag tycker bra, klokt och innehållsrikt svar. När det gäller ett avsnitt i svaret hyser jag större oro för framtiden än vad statsrådet gör — men det skall jag återkomma till. Det är så riktigt som Birgitta Dahl säger i interpellationssvaret, att den vittförgrenade insamlingsorganisation som byggts upp i Sverige har ett stort värde i flera avseenden. Jag har i min interpellation framhållit att det miljömedvetande som finns hos allmänheten, och inte minst hos ungdomen, är oerhört värdefullt. Det är intressant att se, tycker jag, när jag kommer ned med mina tidningsbuntar till KFUM-gården, där det finns containrar 69 uppställda, hur scouterna jobbar frenetiskt för att få ihop papper, hur de engagerat kommer med telefonkataloger, kartonger och pappersbuntar. Det är utomordentligt fostrande och bra. Insamlandet av papper har för det första ekonomisk betydelse för många ungdomsorganisationer, som inte bara gör en värdefull miljöinsats. Denna verksamhet är för många ungdomsorganisationer en icke obetydlig finansieringskälla. För det andra spar vi skog. Det pekade statsrådet på i svaret, och det har jag också nämnt i min interpellation. För det tredje innebär användningen av returpapper en stark energibesparing. Siw Persson har väckt en motion, som jag har studerat mycket ingående. Hon säger där att vi är bra på pappersinsamling i Sverige, men japanerna är ännu bättre. Skulle vi kunna höja oss till japanernas nivå — genom ungefär 30 96 ökning — skulle det innebära att vi genom användning av returpapper i stället för vanlig skogsråvara skulle spara lika mycket energi som de diskuterade utbyggnaderna av Råne älv, Emån, Ammerån och Mellanljusnan skulle åstadkomma. Det ger en liten föreställning om vilka energisparande åtgärder det är fråga om. Det är alltså viktigt att inte denna fina insamlingsorganisation, som statsrådet har talat om och som jag har nämnt i min interpellation, slås sönder. Och risken finns att det händer, om insamlingsresultatet överstiger förbrukningsmöjligheterna. Industrin har här ett ansvar. Man måste under den svåra tiden, när det nu skapas pappersberg, se till att priserna inte dumpas och att intresset för insamlingen inte minskar. Det är faktiskt så, att man i vissa orter ute i landet har gett upp och säger: Det är ju ingen idé att vi jobbar. Visserligen gör vi en miljöinsats, men vi har räknat med att papperet skall återanvändas — och vi får ingenting betalt. Vi politiker har ett mycket stort ansvar. Jag har under den senaste tiden haft åtskilliga kontakter i den här frågan, och jag har besökt två av de företag som är beredda att satsa på utbyggnad av maskinoch industrianläggningar för att ta till vara returpapper. Men alla som jag har kontaktat säger att vi måste ha garantier för att vi får behålla råvaran, att den inte eldas upp. Det är då mycket oroande när det kommer ett pressmeddelande om att man t.ex. utanför Göteborg bränner 300 000 ton insamlat, buntat papper därför att industrin inte kan ta emot det. Nu säger statsrådet i svaret att det har förekommit kontakter med olika parter, och jag vet att detta också är riktigt. Det har berättats från pappersindustrins sida att man varit kallad till departementet dels i januari, dels i april. Statsrådet pekar också på den utbyggnad som skall ske. Om man i den siffra som angivits har inräknat den stora satsningen i Hyltebruk, som skall vara färdig 1989/90, så vill jag säga att man där är osäker, liksom man är osäker i Fiskeby och Hallsta, om man skall våga satsa eller inte. Den här punkten, som gäller oron för framtiden, är den enda där Birgitta Dahl och jag har olika stark oro. Jag tror att det vore mycket värdefullt om industrin från det ansvariga statsrådet finge en garanti för att inte insamlat papper — användbart returpapper — eldas upp. Vi har från folkpartiet krävt en återvinningslag. Det har väckts motioneri = Prot. 1986/87:119 detta syfte, och jag har här som exempel nämnt en motion av Siw Persson. 8 maj 1987 Jag vill fråga: Är statsrådet beredd att ge någon garanti, så att inte de utbyggnader som det här talats om går om intet? Jag tror att det vore mycket olyckligt om industrin inte vågade satsa på investeringar i maskinoch fabriksanläggningar för återvinning.